Fru talman! Först vill jag säga till herr Wiklund i Stockholm att jag hade den föreställningen att anpassningsgrupperna var en unik svensk företeelse, som har länsarbetsdirektör Magnus Olsson i Västernorrland till upphovsman. Jag hade inte vetskap om att det fanns några förebilder för sådan verksamhet. När vi i Sverige utformade äldrelagarna, hade vi inte några förebilder från anpassningsgrupper på annat håll, men under en relativt kort tid har man, anser jag, ändå uppnått ganska positiva resultat. Jag är glad över att herr Wiklund i sitt inlägg i dag uttalar sig så positivt om denna verksamhet.

Jag är alltså glad över att herr Wiklund i dag så reservationslöst hälsar den här typen av verksamhet med glädje. Jag hoppas att också de som på sin tid röstade emot lagen har samma möjlighet att ändra sin hållning, när de finner att utvecklingen har blivit så gynnsam. Herr Wiklund tog upp en speciell fråga som vi har talat om förut, nämligen arbetsvårdsexpeditionernas möjligheter att klara sina uppgifter. För en tid sedan uppvaktades jag av Handikapporganisationernas centralråd, som på nytt påpekade att man, särskilt här i Stockholm, har bristande resurser. Jag lovade vid uppvaktningen att jag skulle verka för att en del av de personalresurser som ställts till förfogande skulle avdelas till att hjälpa till att få till stånd en bättre ordning. Jag vill nu ta tillfället i akt att ge till känna min inställning på den punkten. Om jag sedan också får redovisa de personalförstärkningar som jag har åsyftat i mitt interpellationssvar, kan jag ange att arbetsmarknadsverket för budgetåret 1971/72 fick 90 tjänster för bl.a. anpassningsverksamheten, omställningsinspektörer, utplacering av arbetstagare i skyddad sysselsättning och till anställning i öppna marknaden. För innevarande budgetår fick AMS 100 nya tjänster för i huvudsak samma ändamål. Även i sin anslagsframställning för 1973 och 1974 har AMS tagit upp frågan om ytterligare personalförstärkningar för nämnda verksamhet. Under hand har regeringen givit arbetsmarknadsverket tillstånd att inrätta ytterligare 100 tjänster för anpassningsgruppernas verksamhet. Vi har ansett det vara så värdefullt, att styrelsen har fått besked om att den inom ramen för tillgängliga medel för arbetslöshetsbekämpande åtgärder kan inrätta de tjänster som är nödvändiga för att vi skall få verksamheten att fungera. Jag vill gärna ansluta mig till herr Wiklund när han säger att siffrorna över antalet som man hade kunnat placera ut från arbetsvården och de efterföljande åtgärderna för dem som kommit ut i den öppna marknaden var låga. Vi strävar naturligtvis efter att i ökad utsträckning inplacera dessa människor på den öppna marknaden efter genomgången utbildning. Förbättringar av ersättningsbeloppen till företagen bör kunna medverka till en mera gynnsam utveckling i framtiden. Vi strävar efter det, och på den punkten är vi alltså helt överens om vart utvecklingen bör leda. Fru Marklund efterlyste mera konkreta uppgifter i interpellationssvaret när det gällde vilka erfarenheter man hade fått av äldrelagarna och främjandelagen. Jag har nöjt mig med att hänvisa till att vi relativt snart — Om någon månad eller några veckor — kommer att få ett betänkande, i vilket lämnas en utförlig redogörelse av Åmankommittén för hur utvecklingen gått. Jag har här nöjt mig med att återge några korta data. Saken har tidigare varit föremål för en diskussion här i riksdagen — jag tror att den ägde rum dagen efter det dessa båda interpellationer ställdes. Vi fick då på vårt bord ett betänkande från inrikesutskottet. Det skedde i anslutning till flera motioner, från såväl herr Hermansson som herrar Helén Söderström och Oskarson, vilka motioner just kretsade kring dessa frågor. I redovisningen för utskottets betänkande finns återgivna en hel del av de uppgifter som jag lämnat i mitt interpellationssvar. Så nog har det funnits en viss information till riksdagen i dessa frågor. Men ytterligare information kommer. Fru Marklund har tydligen läst det betänkande som kommit om skyddad sysselsättning och som Rudolf Meidner står för. Men då kanske det också funnits anledning att observera hur kommittén har pekat på vilka falluckor som statistiken på arbetsvårdens område uppvisar. Utredningen har betonat att man höjt ambitionerna, varför man bör vara försiktig när man gör jämförelser från det ena året till det andra. Vi har en utveckling där arbetsvården tagit på sig mycket mera krävande uppgifter. Man har också pekat på att åtskilliga av de handikappade, de vilka så att säga har den bästa prognosen på arbetsmarknaden, passerar direkt ut i öppna arbetslivet utan att bli föremål för behandling. De som nu kommer med kräver flera åtgärder än som tidigare var fallet. Jag tror att det är viktigt att vi har klart för oss att vi — dess bättre — inte bara kan räkna med ett statiskt förhållande, utan vi har efter hand höjt våra ambitioner. Men därigenom kommer inte statistiken att ge något uttryck för att vi har nått de resultat som i verkligheten ändå har kunnat noteras. Självklart är att den nedgång vi nu haft i fråga om efterfrågan på arbetskraft också varit till men för möjligheterna att kunna placera de äldre och handikappade. Svårigheterna är naturligtvis större, när det inte finns någon efterfrågan på ny arbetskraft, utan företagen har i hög grad fått inrikta sig på att försöka behålla den personal de har. Därför har vi inte haft möjligheter att med samma framgång placera ut dessa handikappade i den öppna marknaden. Vi får notera, att vi haft dessa svårigheter, men de får inte utgöra hinder, utan vi bör oavsett konjunkturläget göra stora ansträngningar för att nå resultat. Menade fru Marklund i fråga om anpassningsgrupperna att jag skulle beskriva hur arbetet går till i en sådan grupp? Visst skulle jag kunna göra det, eftersom jag haft tillfälle att studera saken vid ett par företag. Jag har haft mycket ingående resonemang med dem som sitter med i anpassningsgruppen. Jag har besökt ett företag i Västernorrlands län, och det är tydligen ett av de företag som är med i fru Marklunds rapport. Vid detta företag hade man haft ett 60-tal ärenden uppe till behandling. Det här året var det metallklubbens ordförande, som ledde anpassningsgruppen. Med var även personalchefen och en tjänsteman från arbetsmarknadsverket. Till sig hade de också knutit företagsläkaren plus ytterligare någon mera. Vi fick vid ett besök en redogörelse för ett sextiotal ärenden som man hade behandlat i denna anpassningsgrupp och där man hade nått positiva resultat. De var av de mest skiftande slag. Där var en anställd som hade råkat ut för en olycka. Hans ena ben var inte i funktion längre, men man hade ordnat en stol så att han kunde sitta, och då kunde han arbeta precis som förut. Jag talade med honom och han sade att han låg uppe i en förtjänst på 18—19 kronor i timmen och förklarade sig nöjd med det. Han sade: Det är klart jag gärna skulle vilja tjäna mer, men jag kan sköta mitt arbete precis som jag kunde förut. Jag var runt och samtalade med flera andra för vilka det hade gjorts insatser med medel ifrån arbetsmarknadsverket. Man hade skapat pmedel så att dessa som hade råkat ut för svårigheter kunde fullfölja sina arbetsuppgifter på vanligt sätt. Jag mötte hos dem jag talade med en stor tillfredsställelse över det här sättet att lösa problemen. Jag fick också möjligheter att tala med många av deras arbetskamrater, och jag frågade om de fått ta svårare jobb eller om de märkt någon annan nackdel av dessa hjälpinsatser. Jag fann att alla förklarade sig vara nöjda med de resultat man hade nått. De hade inte gjort några sådana negativa iakttagelser. Tvärtom hade de den inställningen att det kanske är min tur i morgon — vad vet jag om när jag kan råka ut för ett handikapp? Jag skall inte fortsätta denna beskrivning, men jag fick ett intryck av att man tagit itu även med mycket svåra uppgifter. Jag tror att när det gäller att omplacera människor så att de kan ha kvar sin anställning i företaget får man mycket bättre resultat med en sådan samverkan mellan fackförening, företag och arbetsmarknadsverket. Det är också bra att som i det här fallet ha företagsläkaren med. Jag tror det blir en bättre bedömning än om vi bara skall ha specialister som sysslar med dessa ting. Det intryck jag fick av dem som engagerat sig i denna verksamhet vid företaget var att de fann det vara en intressant facklig uppgift och såg stora förutsättningar för att utveckla sådan Jag vill gärna säga att i det företag jag besökte stod man inför ganska krävande uppgifter. Arbetet är hårt för många, och förutsättningarna var sannerligen inte de bästa för att få i gång den här verksamheten. Jag tror att man i flertalet företag har gynnsammare förutsättningar i det avseendet. Jag ville gärna ge den här lilla rapporten, om fru Marklund menade att jag skulle ge ett mer konkret besked om vad denna verksamhet innebär. Självfallet är möjligheterna begränsade, för det gäller ju här att klara problemen inom det egna företaget. Man kan naturligtvis tänka sig att arbetsförmedlingen — när den får veta att något jobb är öppet medverkar till att det också kommer någon utifrån som kan ta ett sådant arbete. Men uppgifterna har främst varit inriktade på att hjälpa dem som finns i företaget att behålla sin anställning och sitt förtjänstläge när de råkat ut för svårigheter. Fru talman! Jag har kanske talat alltför länge, men jag hoppas att jag med detta kunnat ge en beskrivning av denna verksamhet.
Fru talman! När jag talade om att idén med arbetslag i varje fall inte skulle vara en ny idé så var det närmast därför att jag har ett minne av att den här idén har varit prövad utomlands. Jag har tyvärr inte några möjligheter att dokumentera detta just nu, men jag tror det förhåller sig så. I vilket fall som helst har vi från vårt partis sida redan för flera år sedan föreslagit en inventering av jobb, som skulle kunna skötas av svårplacerad arbetskraft alltså ett krav precis i enlighet med den här Nr 118 idén. Jag har som sagt det minnet att vi har fått idén från utlandet. Torsdagen den Men det må vara hur det vill med den saken. Huvudsaken är att 16 november 1972 verksamheten är i gång och att den kommit i gång med sådan kraft. Jag kan hålla med fru Marklund om att det bara är en begynnelse, och det sade jag också tidigare. Jag drog inga slutsatser av utfallet av arbetslagen. Vi får se hur det utvecklar sig, eftersom det måste vara tämligen nyligen som man kommit i gång i så pass stor omfattning. Man har dock hört från många håll att erfarenheterna är just så goda som inrikesministern här beskrev från Västernorrlands län, och där har ju verksamheten pågått ett bra tag i alla fall. Sedan uttalade jag mig faktiskt inte alls om äldrelagarna. Jag bara var argelägen om att betänkandet Skyddat arbete skulle bli föremål för proposition och jag hoppas att så sker. Jag begränsade mig till att i övrigt uttrycka min tillfredsställelse över arbetslagens goda start. Jag tycker näringslivet därvidlag har visat sin positiva inställning. Antalet arbetslag och utvecklingen i övrigt visar ändå att man inom industrin är klart intresserad för den här idén när den nu har börjat praktiseras. Jag vill igen understryka att jag räknar med att vi tämligen snart kan få en bedömning av betänkandet Skyddat arbete också här i riksdagen.
Fru talman! Utredningar är ofta nödvändiga för att man skall kunna klargöra exempelvis hur man mest effektivt skall förbättra förhållandena på olika områden. Även från vårt håll föreslår vi av och till utredningar. Men arbetet i sådana kan ju inte innebära att medan det pågår skall man inte kunna diskutera olika delar av det aktuella området och — som jag nu har gjort — ställa frågor till det berörda statsrådet. Det är för att jag tycker att man skall kunna göra det även om betänkanden kanske är nära förestående som jag har ställt de här frågorna till inrikesministern. Åtminstone beträffande formerna för anpassningsgrupperna har inrikesministern i det senare inlägget gett ett utförligare svar om sin syn på dem. Men fortfarande säger statsrådet inte så mycket om hur han själv bedömer de här gruppernas möjligheter att verkligen nå de konkreta resultat som är nödvändiga på detta område. Inrikesministern redovisade samtal och besök på företag, där man har i gång den här verksamheten och nämner t.ex. att fackligt engagerade människor bedömer det här som en intressant facklig uppgift. Eftersom jag i någon mån sysslar med de här frågorna vill jag gärna bedöma det som en intressant politisk uppgift att saker och ting händer här. Jag undrar bara om inrikesministern verkligen har den uppfattningen att de här anpassningsgrupperna skall kunna åstadkomma så väldigt mycket som man av hans svar kan få en känsla av. Det är ju så att samhället och arbetsmarknadsverket under senare år har försökt stimulera näringslivet på olika sätt att anställa handikappade. Det har man gjort genom att anordna regeringskonferenser och regionalkonferenser. Man har gjort det genom det dagliga arbetet på arbetsförmedlingarna, och man har gjort det genom olika bidrag och bidragssystem. Men hittills har man ju inte ens lyckats bromsa upp utvecklingen på 210 detta område, och det är mot den bakgrunden jag undrar om den här verksamheten kan bedömas som mycket annorlunda än hittills gjorda försök. Jag menar också att någon gång måste de riktiga slutsatserna dras av vad som hittills skett i fråga om den här verksamheten. Vi har ju prövat alla möjligheter inom ramen för det sätt som arbetsmarknadsverket i dag kan arbeta på. Den enda möjlighet — såsom jag ser det — som återstår är alltså lagstiftningsvägen. Det är inte en väg som ger snabba resultat i ett samhälle som vårt, där statsmakten har ett ringa inflytande, men det är i alla fall en väg som rätt använd ger framtida möjligheter att hejda en sådan här utveckling som varken inrikesministern, jag eller någon annan som är intresserad av de här frågorna står likgiltig för.
Fru talman!

Man har uppmärksamheten riktad på en rad sådana exempel, som kan vara värdefulla för kommitténs arbete på att utveckla och vidga anställningsskyddet i detta sammanhang. Men det skulle föra för långt att nu gå igenom dessa fall. De har påtalats i tidningspressen och har tidigare varit föremål för diskussioner i denna kammare. Det kan också finnas andra erfarenheter av denna del av lagstiftningen som bör tas till vara. När det vidare gäller resultatet av anpassningsgruppernas verksamhet finns det egentligen bara erfarenheter för ett par år. Den 1 juli 1971 trädde lagstiftning i kraft, och verksamheten i Västernorrland var, som jag redan förut sagt, en förebild för oss i departementet när vi förberedde lagstiftningen — denna tillkom ju genom en departementspromemoria utan att ha föregåtts av någon offentlig utredning. Vi var naturligtvis då väl medvetna om att det inom en rad företag fanns en framåtsyftande personalpolitik. Och visst har det vid olika företag gjorts försök att ta till vara arbetskraften, att placera in handikappade i verksamheten osv. Flera företag hade gjort inventeringar av de olika arbetsuppgifterna inom företagen och bedömningar av om det var möjligt att placera in personer med i ett eller annat avseende nedsatt arbetsförmåga. Detta var således inte något helt nytt. Det nya och intressanta greppet är den samverkan mellan samhälle, företag och anställda som nu kommit till stånd. Jag är övertygad om att det blir en bättre handläggning, om alla parter kan medverka. Personalproblem är inte bara en specialistuppgift. Lagarna trädde alltså i kraft den 1 juli 1971. Man kom i gång på hösten med viss upplysningsverksamhet kring detta. Under våren och den nu förflutna hösten har AMS fortsatt att anordna konferenser ute i landet. Ett stort antal människor har deltagit i dessa konferenser, som också har lett till bildandet av många nya grupper. Men vi vågar inte säga att vi har fått någon större erfarenhet under den mycket korta tid som dessa varit i arbete — en del av dem är bara konstituerade vid det här laget — och därför är det inte möjligt att ge en uttömmande redovisning.

Det är fråga om ett nytt sätt att attackera dessa frågor. Erfarenhetsunderlaget är som sagt för närvarande icke särskilt brett, men det lär väl komma att vidgas efter hand som verksamheten utvecklas
Fru talman! Jag vill gärna knyta an till vad inrikesministern sade allra sist. Det hade ju varit bra, om man hade gjort ett försök till mera regelrätt utvärdering av erfarenheterna i Västernorrlands län. Inrikesministern har själv tittat på arbetslagen där och har positiva intryck, men det hade som sagt varit bra om man hade mera regelrätt gjort en kartläggning av hur det förhåller sig. Jag säger detta därför att vi yrkade faktiskt i en partimotion i våras om arbetsmarknadspolitiken just på att man skulle tillsätta en särskild utredning för att utvärdera de här sakerna. Man borde, ansåg vi då, i sammanhanget utreda tänkbara möjligheter att underlätta placeringen av svårplacerade på den öppna arbetsmarknaden samt utvärdera hittillsvarande förebyggande åtgärder inom arbetsmarknadspolitiken, t.ex. den försöksverksamhet med s.k. anpassningslag som i mindre skala bedrivits under några år. Det hade varit bra att ha en sådan utvärdering till hands, men jag medger samtidigt att den väl inte hade givit mer än en viss vägledning. Jag hoppas att inrikesministern är intresserad av att göra utvärderingar längre fram, t.ex. om ett par tre år. Då finns det säkerligen anledning att försöka se vad som är bra och vad som är mindre bra och kan förbättras. En positiv inställning till arbetslagen med begränsning har jag deklarerat redan i mitt första inlägg.
Fru talman! På den punkten kan jag säga att det ingår i vår planering att vi inte skall släppa taget, utan måste komma tillbaka. Information hör naturligtvis till, och man har vid konferenserna givit en beskrivning av vad det här rör sig om. Det har väl gått till i den stilen som jag har beskrivit. Det är information om praktiska erfarenheter man har försökt föra fram. Självfallet skall vi återkomma med ytterligare sådan information. Jag skall gärna försöka infria den förhoppningen.

Fru talman! Herr Elmstedt har frågat mig om jag är beredd att — mot bakgrunden av att jordbruket inte omfattas av EEC-avtalet — innan riksdagen fattar beslut i anledning av propositionen 135 lämna en redogörelse för konsekvenserna för svenskt jordbruk av den förestående utvidgningen av EEC. I propositionen 135 år 1972 har lämnats en utförlig redogörelse för förhandlingarna med EEC på jordbruksområdet samt konsekvenserna för svenskt jordbruk av den förestående utvidgningen av EEC och konse kvenserna av att jordbruksprodukterna inte omfattas av frihandeln Sverige—EEC. Jag ber att få hänvisa herr Elmstedt till den redovisning som lämnats i propositionen. Jag vill emellertid i detta sammanhang konstatera att en konsekvens av att frihandeln inte omfattar jordbruksvaror är att vi även i framtiden kan föra en självständig jordbrukspolitik. Jag vill också erinra om att avtalet innehåller en bestämmelse om att parterna skall söka utveckla handeln med jordbruksvaror under hänsynstagande till sin jordbrukspolitik. Denna bestämmelse hoppas jag skall visa sig vara av värde för det fortsatta samarbetet på detta område.

Fru talman! Jag ber att få tacka jordbruksministern för svaret på min fråga. Jag har också konstaterat att det i propositionen 135 redogörs för de förhandlingar som har förevarit med EEC. Men jag åsyftar med min fråga framför allt en redovisning från jordbruksministern om konsekvenserna av dessa förhandlingar. I det fallet är ju inte propositionen 135 särskilt uttömmande. Det är på det sättet att berörda parter, främst naturligtvis jordbrukarna, men även andra intressenter och folk i allmänhet skulle sätta värde på ett auktoritativt uttalande i denna fråga, en redovisning helt enkelt. Det gäller inte bara det faktum att Sverige i fråga om jordbruksprodukterna inte berörs av avtalet med EEC, utan också det förhållandet att både Danmark och England har blivit medlemmar av EEC, och det påverkar självfallet vår situation i sammanhanget. Jag vill inte påstå att det finns någon direkt oro, men en Nr 120 Tisdagen den 5 21 november 1972 Svaret där han erinrar om att vi skall kunna bedriva en självständig — jordbrukspolitik framöver. Det hoppas jag att vi skall kunna göra, men Ang. utlokalise undran bland de berörda har man kunnat registrera. Sedan är jag till freds med det som jordbruksministern säger i slutet på jag vill ännu en gång uttala att jag tror det skulle vara av värde om det lämnades en redovisning på ett eller annat sätt av de konsekvenser för den enskilde jordbrukaren och näringen i dess helhet som kan förväntas i anledning av avtalet.
Fru talman! Det är ju inte lätt att inom ramen för en enkel fråga ge sig in på någon ingående analys av de här problemen, men jag vill fästa uppmärksamheten på att det som finns redovisat i propositionen är ganska omfattande och klarlägger rätt tydligt de tänkta konsekvenserna för det svenska jordbruket. Jag hänvisar till bl.a. sidorna 45 —49, där vi alltså har redovisat de konsekvenser som vi tror kan bli en följd av det här avtalet. Om herr Elmstedt studerar de där sidorna litet noggrannare tror jag att han blir rätt nöjd.

Fru talman! När riksdagen våren 1971 fattade sitt beslut om utlokaliseringens första etapp, var det enligt min mening på bristfälliga grunder. Inga egentliga kostnadsberäkningar hade gjorts, och inte heller hade man beräknat eventuella effektivitetsförluster vid en utflyttning. När det gäller personalen kan sägas att den bildligt talat kördes över. Vi vet sedan en undersökning i våras att då, ännu ett år efter utflyttningsbeslutet, över två tredjedelar inte ville flytta med. Jag försökte i en interpellation i våras intressera finansministern för att presentera en uppskattning av vad den redan beslutade utlokaliseringen skulle kosta. Men finansministern ville inte gå in på detta. Han yttrade bl.a. att de kostnaderna ”går först att beräkna efter utflyttningen, och den ligger relativt långt fram i tiden”. Det var enligt mitt sätt att se ett märkligt uttalande av landets finansminister. Större planering av framtida utgifter i anledning av redan fattade beslut kunde man vänta sig av finansdepartementet När nu delegationen för utlokalisering av statlig verksamhet presenterade sitt förslag till etapp 2, fanns det i alla fall en del kostnadsberäkningar, inte helt täckande men trots allt bättre än när det gällde etapp 1. Man räknade med ca 100 miljoner i direkta flyttningskostnader 25 000 kronor per person och dessutom under några år en kostnadsökning på ca 15 miljoner årligen för dubbelbemanning, ökade teleoch resekostnader etc.

Det saknades över huvud taget en samhällsekonomisk beräkning av vilka effekter en sådan här utflyttning totalt skulle ge. Vid presentationen av etapp 2 fick man klart för sig att de ansvariga jag räknar med att finansdepartementet där har haft en del att säga till om under utredningen i viss mån hade retirerat från de ursprungliga planerna. Delegationen hade undersökt förvaltningar med sammantaget 30 000 anställda men stannat för inte mer än 4 000 personer att flytta ut. Kritiken hade tydligen tagit en del. Räknar man ihop alla kostnader för etapp 1 och etapp 2, om vi nu antar att delegationens förslag skulle gå igenom, får man kostnader som vida överstiger 1 miljard kronor — även om man tar hänsyn till att viss nybyggnation ändå måste ske i Stockholmsområdet. I etapp 1 finns, inom parentes, åtskilliga myndigheter som sitter i lokaler som är tämligen nya, och en nybyggnation där måste absolut bedömas som obehövlig. Det är alltså, herr finansminister och herr Jonasson, en dyr operation att utlokalisera statlig verksamhet. Dessutom drabbas, det vet vi, tusentals familjer som av olika skäl — kanske främst åldersskäl — inte vill slitas upp från en boplats där de bott i många år. Vidare vill jag starkt betvivla effekten regionalpolitiskt av en utlokalisering av det här slaget. Man kan dessutom befara en centralisering till departementen i anledning av utflyttningen. Det vore, enligt mitt sätt att se, bättre att flytta ut vissa funktioner, och vi väntar väl alla med spänning på det förslag länsberedningen så småningom kommer att lägga fram till uppgiftsfördelning mellan stat och kommun. Det vore vettigare att decentralisera vissa nu centrala beslutsfunktioner till regionala organ. Det vore över huvud taget bättre att behålla de institutioner vi har i Stockholm men alltså decentralisera vissa delfunktioner. Dessutom, herr Jonasson, har Stockholm sedan flera år en vikande befolkningskurva, och detta är ett problem för Stockholms kommun och för de kringliggande randkommunerna. Tillväxtkurvan som alltså har brutits av ser inte Stockholms egna kommunalpolitiker som enbart beroende av konjunkturen, utan man kan märka tydliga tecken på att det finns en trend i riktning mot minskad befolkning, oavsett konjunkturläget. När vi tar del av remissvaren beträffande etapp 2, finner vi att de är övervägande negativa till en utflyttning. Den uppfattningen finns såväl hos de berörda myndigheterna som hos olika intresseorganisationer. Man talar om svårigheterna för kommunerna att ta emot de statliga myndigheterna, man talar om problemen med personalen. På den punkten fick vi i dag en belysning av vilka problem man har; invandrarverket konstaterar att man redan nu, alltså bara några månader efter delegationens förslag, har förlorat ungefär 50 procent av sin högt kvalificerade personal, och man befarar att förlora ytterligare personal. Vi vet oc efter undersökningar som gjorts på beställning av delegationen, att kommunerna själva uppskattar att möjligheterna att bereda sysselsätt ning för make/maka till dem som berörs är begränsade. För att ytterligare tala om Stockholmsproblemen kan tilläggas att kommunalskatten naturligtvis kommer att få en knäck nedåt av en sådan här utflyttning. Och det är inte bara några få miljoner kronor det rör sig om, utan skulle det i riksdagen fattas beslut om utflyttning av alla de myndigheter som föreslagits, kommer kommunalskattebortfallet uppskattningsvis att röra sig om 75—80 miljoner kronor per år. Man kan alltså fråga sig om alla de pengar som utflyttningsförslagen Nr 120 och den redan beslutade utflyttningen kommer att kosta samhället inte Tisdagen den skulle ha kunnat användas på annat sätt, så att de finge en bättre 21 november 1972 regionalpolitisk effekt. Man kan fråga sig hur många värmlänningar — för Sa att referera till herr Jonassons eget län — som kommer att få Ang. utlokalise sysselsättning i anledning av en utlokalisering till exempelvis Karlstad.

Och hur kan herr Sträng, även om han säger att regeringen inte tagit ställning till enskildheterna, ändå hävda att regeringen, på grund av delegationens förslag, kommer att lägga fram en proposition i vår?

Det finns politiker från alla partier utom herr Jonassons som tycker att de bör s å vakt om deras intressen som bor i den här valkretsen. Men jag kan försäkra herr Jonasson att detta ingalunda är något huvudmotiv; inte heller är den vikande befolkningsutvecklingen i Stockholm, som herr Jonasson nämnde mera direkt, något huvudmotiv. Jag tror precis som herr Jonasson att den i mycket stor utsträckning beror på konjunkturfenomen, och i den mån den har andra orsaker kan vi nog stå ut med den. Det är helt andra skäl som gör att vi har vänt oss mot utlokaliseringen. Herr Jon son får tro mig eller inte, men de skälen har — hur originellt det än är att anföra sådana skäl i debatten med ekonomi, rationell förvaltning och hänsyn till de anställda att göra. Skälen är framför allt tre. Det första skälet gäller just kostnaderna. Detta är en mycket dyr lokaliseringspolitisk insats hur dyr vet vi inte. Det visste vi ingenting alls om när den första etappen beslutades, och det är risk för att vi inte kommer att veta så särskilt mycket mer nu heller eftersom finansminis tern tycks ha gjort det till en dygd att inte redovisa några kostnader. Anledningarna till det kan ju t.ex. vara att kostnaderna faktiskt är så avskräckande att de som är ivriga anhängare av den här utlokaliseringen skulle hesitera om de fick se räkningen.

Man har kunnat visa från fall till fall hur en utlokalisering strider mot allt förnuft när det gäller att ordna en rationell förvaltning. Statens provningsanstalt, som vi diskuterade i våras, är paradexemplet på detta. Vad man håller på att göra är att flytta 500 människor från Stockholm till Borås för att där om ett par år göra dem arbetslösa Underlaget för hela verksamheten finns nämligen i Stockholm och inte i Borås. Det här är ett av de vär Det tredje skälet till att vi säger nej är att denna åtgärd drabbar de a, men det finns flera flagranta exempel. anställda — och gör det kanske brutalare än mycket annat som händer i landet och som medför att folk måste flytta. Det är brutalt därför att statsmakterna helt medvetet satsar på utflyttningen. Det innebär att man tvingar människor att flytta som är rotade i den här staden. De som bor här upplever sin hembygd lika mycket som de människor gör som bor på andra håll i landet. De har sin familj här, de kanske har en villa här, de har släktingar här, de har fritidshus i närheten. Det känns inte särskilt trevligt att i 40—50-årsåldern bara ge sig i väg till en annan stad. Det kanske handlar om makar som båda har arbete. Om då den ena maken skall flytta ut med sitt verk, vilka garantier finns det för att den andra maken får ett arbete på den plats dit verket flyttar? Inga alls. Jag vet inte om det finns något överskott på t.ex. kvinnlig arbetskraft i Karlstad jag skulle knappast tro att det gör det. Likadant är det i många av de städer dit verken skall utlokaliseras. Det är inte så att man generellt vill säga att de som arbetar inom statlig eller annan förvaltning inte kan acceptera att de ibland måste flytta, men det är en sak. En annan sak är att man tvingar till en flyttning som är helt oförutsedd när anställningen tas, och det är vad som håller på att ske här. Dessutom utan att det finns några starka skäl för att vidta sådana åtgärder. TCO har i dagarna gjort ett ganska fränt uttalande, där man motsätter sig hela tanken på en andra etapp och menar att vi i varje fall först bör avvakta erfarenheterna från den första etappen. Jag tycker också, fru talman, att herr Jonasson skulle lugna sig till dess att vi har fått de här erfarenheterna och åtminstone inte kräva att den mycket ofullständiga och mycket hårt kritiserade rapport som nu föreligger skall obesedd läggas till grund för ett riksdagsbeslut. Ett sådant riksdagsbeslut skulle leda till en ny utlokalisering, som kommer att vara precis lika dåligt underbyggd som den förra.

Fru talman! Herr Jonasson frågade mig om den andra etappen av utlokaliseringen skulle fullföljas, och jag har svarat å egna och regeringens vägnar att det är regeringens mening att fullfölja den. Det kommer lag nästa vår, och därför finner jag det något egendomligt att här i dag föra något slags sakdebatt i ärendet. Herrar Wijkman och Ullsten får väl argumentera när vi har utskottets betänkande i anledning av Kungl. Maj:ts proposition på riksdagens bord och framställa sina avslagsyrkanden då, och jag får väl också argumentera vid det tillfället. Sedan har vi bara att lägga avgörandet i riksdagens sköte och acceptera det, åt vilket håll det än går. Att föra sakdebatten i dag anser jag vara rätt meningslöst.

Fru talman! Herr Wijkman säger att det var på bristfälliga grunder riksdagen fattade utlokaliseringsbeslutet 1971; det förelåg inga kostnadsberäkningar. Nej, herr Wijkman, de kanske inte var så fullständiga, men det fanns ett stort behov av en dämpning av tillväxten här i Stockholm och det fanns ett stort behov av sysselsättning och befolkningsförändringar till det bättre ute i skogslänen. Det är alltid svårt när folk skall flytta, men här i Stockholm finns det alternativ. Det finns inte i skogslänen. Nu menar herr Wijkman att det blir en dyr operation — vad kostar det inte att flytta? Ja, vad kostar det inte att flytta de människor som måste lämna skogslänen i brist på arbete? Herr Wijkman säger att han betvivlar effekten av utlokaliseringen. Det gör vi inte i Värmland, för får vi I 110 nya arbetstillfällen måste det vara en fördel. Jag förstår inte hur han kan resonera på det viset Vidare anser herr Wijkman att han kan bevisa att folk som flyttas ut inte trivs; det här är en trivselfråga. Men det är väl ändå många som gärna vill flytta bostadsförhållandena har ju en rätt stor inverkan i det här fallet. Många kommer givetvis att stanna kvar och få annan sysselsättning. Herr Wijkman förstår inte hur jag kan kräva en fullföljning av utlokaliseringen. Är det så märkligt, herr Wijkman, eftersom man har inriktat planeringen på detta och eftersom det ändå ger en hel del arbetstillfällen som nu saknas? Herr Ullsten drar upp tre orsaker, och först kommer kostnadsskälen. Han säger att man inte vet vad utlokaliseringen kostar. En sak vet vi väl, nämligen att en utbyggnad av Stockholm med hänsyn till den koncentration som råder kostar åtskilligt. Och att driften av en sådan koncentrerad stad är ofantligt dyr, det skall vi ha klart för oss. Det andra skälet, menar herr Ullsten, var att det skulle bli orationellt att flytta ut de centrala verken. Men det är väl en organisationsfråga som man i så fall måste ordna, och det är det som utredningen har sysselsatt sig med efter vad jag kan förstå För det tredje säger herr Ullsten att detta drabbat de anställda hårt. Det förstår jag, men som jag sade nyss är det många som vill flytta, och då är inte bekymren så stora. Här i Stockholm finns det många alternativ i dessa avseenden för människorna. Det är en fördel som inte skogslänen har. Skogslänens arbetslösa inbyggare måste utan vidare flytta eftersom det inte finns några andra alternativ När Stockholmspolitiker av herr Wijkmans och herr Ullstens läggning får den allra minsta lilla motgång, då irriterar detta i hög grad. Men vilka problem har vi inte ute i länen? Jag skulle önsk att ni haft möjlighet att i någon mån få kontakt med dessa; i den kalla verkligheten skulle ni inte ha uttryckt er på det här sättet Till sist säger herr Ullsten att Bertil Jonasson borde ha lugnat sig. Ja, herr Ullsten, hur var det? Det borde politikerna här i Stockholm ha kunnat göra också — det var ni som började bråka
Fru talman! Herr Jonasson håller tydligen med om att grunderna var bristfälliga när vi tog det första beslutet. Men han säger att det fanns ett så stort behov i samhället av att dämpa tillväxten i storstadsregionerna och skapa ny sysselsättning i skogslänen att beslutet var motiverat. Jag håller helt med om att det är en vettig strävan — och den tror jag att vi har inom alla partier — att dämpa tillväxten här i Stockholm. Inte minst vi som bor här permanent vet att vi har problem som i hög grad är orsakade av att det finns för många människor i denna trånga region. Därom är vi alltså överens, men sedan skiljer sig bedömningarna, och jag betvivlar starkt att det via den här utlokaliseringen kommer att skapas nya sysselsättningar för dem som i dag och i framtiden är arbetslösa i skogslänen. Om man resonerar som herr Jonasson, måste man utgå ifrån att staten skall nyrekrytera en mycket stor andel av dessa 1 100 arbetsplatser som skall flyttas till Värmland. Annars blir det ju inget direkt sysselsättningstillskott; då är det bara kontoret och människorna som flyttar dit. För det andra vet vi att det trots allt inte gäller precis samma kategorier: de som har den sämsta ställningen i dag på arbetsmarknaden och de som berörs av utflyttningen. Problemen ligger ju delvis på olika nivåer. Sedan säger herr Jonasson: Det är klart att det kostar någonting för dem som måste flytta, men vad har det inte kostat för de människor i skogslänen som har måst flytta? Jag beklagar livligt alla de tusentals för att inte säga tiotusentals människor som mot sin vilja har måst flytta från skogslänen och Norrlandslänen i avsaknad av arbete. Men jag tycker inte att man uppväger deras lidanden och deras problem genom att skapa nya lidanden för andra kategorier människor. Jag betvivlar alltså den regionalpolitiska effekten av hela den här satsningen. Liksom herr Ullsten tror jag att det vore bättre att satsa dessa stora summor på mera direkt sysselsättningsskapande åtgärder. Det området finns det ju anledning att återkomma till. Det kommer att vara många, många regionalpolitiska idéer och förslag som vi under den ställas på kommande månaden inte kan finansiera och som måste framtiden. Där skulle man kunna plocka in en del av de pengar som, efter vad jag förstår, finansministern i alla fall litet på en höft måste ha beräknat för utflyttningsetapperna 1 och 2 Jag påstår inte alls att stockholmare i princip skulle vara motståndare till att flytta till en annan bygd. Men vad jag påstår är att många människor, som har rotats i den här miljön, som tycker om den här staden och som har sin sysselsättning sedan många år i en viss verksamhet, kan ha svårt, inte minst av familjeskäl, att bryta upp. Och är a personliga problem de över 50 år, som herr Ullsten sade, så är det svå som inställer sig. Herr Jonasson och jag kan alltså, tror jag, vara överens om att det gäller att skapa sysselsättning i skogslänen och dämpa tillväxten i storstadsregionen. Men jag menar att den här utflyttningen av de statliga verken både etapp 1 och etapp 2 är en skenfäktning. Den har varit ett sätt för politikerna att ganska lättvindigt skaffa sig goodwill ute i landet och försöka visa upp en verklig känsla för regionalpolitiken. Personligen betvivlar jag mycket starkt effekten av alla de pengar som skulle användas för åtgärder av det här slaget. Jag hade inte väntat mig en sakdebatt med herr finansministern i dag. Jag kommer så väl ihåg debatten i våras; inte heller där fick vi ventilera kostnadssambanden. Jag hade rent principiellt tänkt mig att det kunde gå att få ett meningsutbyte med den som har det närmaste ansvaret för propositionens utformande och kanske föreställt mig att jag med argument skulle kunna påverka utformningen i en eller annan del, men jag inser nu att det är helt hopplöst.
Fru talman! Jag väntar ock med spänning på det tillfälle då finansministern tycker att vi har anledning att diskutera den här frågan. Den intresserar trots allt ganska många, och jag tror att det vore särskilt angeläget att få diskutera den innan alla är uppbundna och propositionen ligger på bordet. Att diskute propositioner som redan är tryckta och lagda brukar ju vara en tämligen meningslös verksamhet, och därför beklagar jag att han dessförinnan känner sig förhindrad att gå in i någon sakdebatt. Men herr Jonasson är ju desto mera debattsugen, och vi får väl nöja oss med honom så länge. Han menar att om man skall göra samhällsekoär det viktigare att se nomiska eller allmänt ekonomiska överväganden, så ningen i övriga delar av landet innebär. Visst. Det resonemanget har vi också fört i en motion som folkpartiet väckte häromdagen med anledning av regeringens förslag. Jag tror att de olika partierna här i riksdagen fortfarande är ganska eniga om att det finns både ekonomiska och andra skäl för en dämpning av storstadstillväxten och för att bättre ta vara på de produktionsresurser inte minst de mänskliga som finns i andra delar av landet. Vad vi nu diskuterar är en teknik att uppnå det syftet. Och då har jag, liksom många experter, kunnat visa på att det här sättet att använda de resurser som står till förfogande för regionalpolitiken sannolikt är väldigt oekonomiskt. Man kunde visa, när den förra rapporten lades fram, att om å skulle detta ha kostat de utflyttningar som då föreslogs hade fullföljts, lika mycket pengar som vi satsat på lokaliseringspolitiken i övrigt under ådan politik. Jag tror att inte ens herr Jona hela den tid vi haft en son i varje fall inte i dag — är beredd att hålla med om att detta hade varit en riktig användning av pengarna Det finns också andra skäl att säga nej, som jag var inne på. När jag t.ex. sade att vi har förvaltningens effektivitet att tänka på, så svarar herr Jonasson att det är en organisationsfråga. Ja, det är just vad det är. Detta har också jag och andra hävdat, och vi har försökt gå in i de verk som nu föreslås och tidigare föreslagits bli utflyttade för att se efter, om detta är en rimlig organisation av svensk statsförvaltning. Vi har då på punkt efter punkt funnit att det är det inte. Då har vi inte bemötts med motargument på det planet dvs. huruvida detta är en organisationsfråga, huruvida detta är rationellt eller inte utan vi har bemötts med herr Jonassons och andras argument att det här är lokaliseringsobjekt, det här verket skall ut till Karlstad, till Sundsvall eller till Jönköping alldeles oberoende av vilka konsekvenser det får för verkets möjligheter att fungera där. Herr Jonasson säger att det inte alls är särskilt besvärligt med en utflyttning för de anställda inom verken i Stockholm, därför att det här finns alternativa sysselsättningar till skillnad mot vad som är fallet i skogslänen. Men det är inte så enkelt, herr Jonasson. Det är inte särskilt lätt för de många anställda i statliga verk som väntar att de skall flyttas ut att utan vidare hitta en alternativ sysselsättning. De vill givetvis ha ett jobb på en nivå som motsvarar den som de arbetar på för närvarande. Och ju fler verk som flyttas ut, desto svårare blir det naturligtvis med den saken och desto hårdare blir konkurrensen. Och som jag sade: Det kommer att uppstå ett nytt slags arbetslöshetssituation i och med utflyttningen, om den nu skulle fullföljas. Jag pekade tidigare på detta: Om två makar båda arbetar och den ena måste följa med verket, vad finns det då för jobb till den andra maken på utflyttningsorten? Det kan inte herr Jonasson svara på, och det kan uppenbarligen inte heller den statliga myndighet som håller på att arbeta med det problemet svara på. Man kan inte ge några sådana garantier, utan man bäddar där för fortsatt arbetslöshet. Det tycker jag är mycket allvarligt. När jag sedan tillhöll herr Jonasson att vänta och se och inte ha så bråttom med att kräva en andra utlokaliseringsetapp exakt enligt delegationens förslag, så sade herr Jonasson att det var vi som började bråka. Nej, herr Jonasson, det var inte vi som började bråka. Regeringen lade fram ett förslag om denna utlokalisering, och när det förslaget kom på riksdagens bord och vi började granska det närmare, så upptä te vi att det innehöll många fel och att det, som jag har sagt många gånger, var ett mycket orationellt sätt att använda pengarna på. Då började vi kritisera förslaget — och det tänker vi fortsätta att göra. Herr Jonasson känner tydligen en viss oro för att Gunnar Sträng inte skall fullfölja sina ursprungliga planer, det verkade som om detta var motivet till hans fråga Jag hoppas att herr Jonassons farhågor är fullt befogade.

Fru talman! En starkt bidragande orsak till befolkningsminskningen i Stockholm torde vara det sätt varpå man bygger här i huvudstaden, alltså att man flyttar bort människor från innerstaden och gör om lägenheterna till kontor. Den saken skall man ha klar för sig på Stockholmshåll, när vi diskuterar de här frågorna. Sedan tvivlade herr Wijkman på åtgärdernas effekt i detta fall. Många människor i Värmland, både unga och litet äldre, har alldeles säkert utbildat sig för arbete inom de sektorer som det här gäller. Och vad valmöjligheterna beträffar kan vi ju ändå konstatera att de människor som nu sitter i de statliga verkan här i Stockholm har två alternativ att välja på, om verken lokaliseras ut. Den ena möjligheten är att följa med och ta de chanser som då bjuds, exempelvis i Karlstad. Som jag redan sagt finns där en hel del möjligheter. Jag räknade upp vilka verk och andra begivenheter som vi har där redan tidigare. Den andra möjligheten är att vederbörande kan få ett annat arbete i Stockholm och alltså stannar kvar här. Då vore det väl bra märkvärdigt om inte de människorna har betydligt bättre valmöjligheter än vad skogslänens invånare har, som ju bara får ge sig i väg. Sedan säger man att det är hårt handlat mot de utlokaliserade. Men om vi ser på regeringens och riksdagens välvilliga behandling av dem som skall flytta i samband med utlokaliseringen, så frågar jag herrar Ullsten och Wijkman: Har de människor som bor ute i skogslänen fått lika goda ekonomiska och andra möjligheter som de människor får, vilka skall flytta med verken i detta fall? Nej, det har de inte. Den saken bör ni ha klart för er Vidare har det sagts att man väl ute i skogslänen kan sätta i gång någon annan verksamhet. Ja, visst kan man det om möjligheter finns Men det har inte presenterats några verkliga förslag från er sida i varje fall i de sammanhangen. Får vi bara det, så skall vi pröva alla förslag mycket noga. Men här är det nog så att ni inte vill vara med om att skapa jämlikhet. Den regionala obalansen måste emellertid rättas till! Herr Ullsten! Riksdagen var ju överens om detta beslut 1971, och det var i vissa partier här i Stockholm som man började bråka. Som redan sagts var det inte centern som gjorde det. Men det är just den saken som har oroat många människor, och det därför som dessa frågor har tagits upp nu Vidare sade både herr Wijkman och herr Ullsten att de väntade på en sakdebatt med finansministern. De var oroliga och tyckte att den debatten borde ha kunnat föras redan i dag. Jag vill säga att också i Värmland väntar vi på det, men vi tror — i Värmland, i motsats till vad ni tror att finansministern verkligen ser de stora problem som finns där och att utslaget därför alldeles säkert kommer att bli till Värmlands

Fru talman! Herr Fridolfsson i Stockholm har frågat mig, om jag är beredd att medverka till att skyldigheten att erlägga allmän arbetsgivar avgift slopas för de fria religiösa samfunden. Jag har tidigare svarat på en interpellation av bland andra herr Fridolfsson i samma ämne. Då sade jag att den allmänna arbetsgivaravgiften är av generell natur och att även staten och kommunerna betalar avgift för sina anställda. Någon anledning att frångå min tidigare inställning föreligger inte, och jag är alltså inte beredd att medverka till någon ändring beträffande avgiftsskyldigheten i den riktning som herr Fridolfsson avser

Fru talman! Den s.k. löneskatten är som bekant mycket omdiskuterad i våra dagar, inte bara därför att den drabbar företagsamheten hårt, utan även därför att avgiften kommer att fördubblas den 1 januari 1973. Vi vet också att det inte är bara företagen som erlägger arbetsgivaravgift. Även humanitära organisationer och kristna samfund måste inleverera löneskatt till staten. Dessa organisationer kan inte liksom de kommersiella företagen kompensera sig för löneskatt, och det är av den anledningen som jag har frågat finansministern, om regeringen har för avsikt att befria kristna samfund från erläggande av arbetsgivaravgift. Den här frågan har, såsom finansministern var inne på i sitt svar, debatterats tidigare i riksdagen, och jag har en känsla av att statsrådet måhända är en aning irriterad över att den återigen aktualiserats. Men frågan bör diskuteras, eftersom den enligt mitt sätt att se orimliga kollektskatten har stor betydelse för en stor folkgrupp. Det svar jag fått och för vilket jag tackar — är ett kort och negativt svar. Finansministern återupprepar envist att avgiften är av generell natur. Av den anledningen menar herr Sträng att han icke har anledning frångå sin tidigare deklarerade inställning och att han icke är beredd medverka till att någon ändring kommer till stånd. Regeringens ställningstagande i vad gäller löneskatt på kristen verksamhet verkar vara definitivt och slutgiltigt. Man brukar, herr finansminister, säga att man får avsked på grått papper. Man kan travestera det uttrycket genom att säga att det negativa svaret i vad gäller de religiösa samfundens möjligheter att bli befriade från att betala löneskatt är ett avslag på grått papper. Finansministern gör i svaret enligt mitt sätt att se en helt orimlig koppling genom att konstatera, att eftersom arbetsgivaravgiften betalas av staten och kommunerna, så skall den också betalas av de fria samfunden och de humanitära organisationerna. Men så kan man väl ändå inte resonera, herr finansminister! Får jag fråga statsrådet: Bedriver staten sin verksamhet med frivilligt insamlade gåvor? Går det verkligen till på det sättet? Nej, naturligtvis inte. I kanslihuset upprättas under finansministerns överinseende en budget, varav framgår hur många miljarder herr finansministern behöver för att få det hela att något så när gå ihop, och därefter företas hos medborgarna en uttaxering för att få in nödvändigt kapital. När jag förra gången diskuterade den här frågan med herr Sträng — det var år 1969 underströk statsrådet sin okunnighet om hur frikyrkorna arbetar och sin bristande kontakt med frikyrkornas folk. Av det svar jag i dag fått framgår med all önskvärd tydlighet att finansministern fortfarande lever i ovisshet om denna stora folkrörelsegrupps arbetssätt. Jag vet, fru talman, att det finns en viss risk för att finansministern efter mitt inlägg något raljant kommer att a att nu kommer kollektboxen fram igen. Men jag finner det ändå nödvändigt att än en gång helt kort informera herr Sträng om hur de fria samfunden finansierar sin samhällsnyttiga verksamhet.

Av intresse för religiös och filantropisk verksamhet ger man offergåvor till sitt samfund. Exakt så går det till, herr finansminister, och jag är förvånad över att herr Sträng inte känner till att man arbetar på det sättet. Men jag är ännu mer förvånad över att finansministern försvarar löneskatteuttaget från de kristna samfunden genom att hänvisa till att eftersom staten och kommunerna inlevererar löneskatt, skall också frikyrkorna göra detta. Jag har tidigare framhållit, att detta är ett inkonsekvent resonemang som inte håller. Det är ett argument som inte kan accepteras av alla de hundratusentals människor, som arbetar inom de fria samfunden och som fått denna pålaga. De allra flesta i detta land jag är övertygad om att även finansministern har denna uppfattning är medvetna om att de fria samfunden utför ett stort och värdefullt arbete, som samhället icke kan vara förutan. Två regeringsmedlemmar har under de senaste dagarna gjort uppmärksammade uttalanden, som jag här kort vill relatera. Det ena gjordes av justitieminister Geijer, som förklarat att den höga brottsligheten delvis beror på att man ”icke lyckats ersätta det gamla kristna normsystemet med ett nytt socialt normsystem”. Han har deklarerat att det kristna samhällsarbetet är brottsförebyggande. Det är tänkvärda ord. Egentligen är det ett erkännande av att regeringen misslyckats på detta område. Utbildningsminister Ingvar Carlsson har i en tidning klargjort att det dels för ungdomen, dels för samhället är en styrka att vi har den kristna ungdomsrörelsen. Vårt samhälle, säger utbildningsministern, bör underlätta för sådana organisationer att verka. Jag hoppas att finansministern hörde att Ingvar Carlsson, statsråd och utbildningsminister, sade: underlätta för kristna organisationer att utföra sitt arbete. Här har alltså två regeringsledamöter gjort uttalanden som väckt stor uppmärksamhet och som direkt och indirekt berör de kristna organisationernas arbete. Statsrådet Geijer har deklarerat att samfundens arbete är brottsförebyggande, statsrådet Carlsson uttalar att det kristna ungdomsarbetet bör underlättas. Man måste fråga sig hur arbetet sker i kanslihuset och i riksdagen. Här framträder nu två statsråd och betygsätter de kristna samfundens värdefulla samhällsinsatser. De uttalar sig på massmöten, där 3 000 4 000 frikyrkliga människor lyssnar — om man utannonserar ett statsråds närvaro blir det mycket folk. Det är lätt att få både sympatier och applåder när deklarationerna går ut på att dessa organisationers arbete bör underlättas. När statsråden säger dessa saker, får man också tro att de menar det. Men när man i riksdagen tar upp frågan om de ekonomiska relationerna mellan samfunden och staten, i detta fall löneskatten, är det andra tongångar. Enligt finansministern skall ingen ändring ske. Enligt min uppfattning tycks meningarna vara delade inom regeringen i den här frågan. Av vissa statsråds uttalanden får man det intrycket att ett underlättande bör ske, men finansministerns svarar att kollektskatten denna orimliga skatt — skall behållas.

Vidare vill jag fråga om statsrådet Sträng anser att den pålaga utan tidigare motsvarighet som lagts på de kristna organisationerna i form av löneskatt underlättar dessa organisationers arbete? Jag vore tacksam om jag kunde få svar på dessa två frågor.
Fru talman! Jag tror att jag kan fatta mig mycket kort. Jag tänker inte raljera, om det var vad herr Fridolfsson befarade. Men om de frireligiösa samfunden eller andra samfund eller ideologiska sammanslutningar uppträder som arbetsgivare får de både ta arbetsgivarens förpliktelser i avseende på löner och pensioner till sina anställda och underkasta sig den beskattning som gäller för dem som företagare. Det är vad jag har sagt i mitt svar, och det är nog en ståndpunkt som jag är beredd att hävda. Således blir mitt svar på herr Fridolfssons första fråga att jag inte har övervägt att avstå från den fördubbling av löneskatten som alla arbetsgivare får ta den 1 januari 1973. Jag har inte övervägt att göra undantag för någon specifik grupp av arbetsgivare. Svaret är följaktligen nej. Den andra frågan var väl mera en retorisk fråga, som jag inte vet om man över huvud taget kan svara på. Jag tror att frågan föll så här: Tycker finansministern att det underlättar för en företagare att få på sig en extra beskattning? Jag kan ärligt svara att jag tror inte att det underlättar för någon företagare — det må gälla kristliga samfund eller värdsliga företagare eller vem det vara må. Varför den extra skatten kommer har jag talat om vid så många tillfällen så det behöver jag inte upprepa här.
Fru talman! Det förvånar mig att finansministern drar en parallell mellan kommersiellt drivna företag och frireligiös verksamhet. Jag har svårt att förstå att finansministern på allvar menar att denna parallell är möjlig att dra. Det kommersiellt drivna företaget kan kompensera sig genom den omläggning som skett. Detta kan icke de fria religiösa samfunden göra; de har ingen möjlighet att kompensera sig. Jag är medveten om att statsrådet Sträng står vid sina ord även om det blir rejält korsdrag, vilket man bör uppskatta.

Finansministern har gjort en deklaration som kommer att noteras såsom ett negativt besked till i runt tal 325 000 aktiva medlemmar av frikyrkliga samfund i landet. Dessa blir naturligtvis besvikna över regeringens handläggning av den här frågan och finner den helt orimlig. Jag tackar än en gång för svaret som jag noterar såsom synnerligen negativt.

Fru talman! Herr Sundgren har frågat mig vilka åtgärder jag avser att vidta med anledning av universitetskanslersämbetets förslag om nya former för rektorsval. En omfattande försöksverksamhet med nya former för samarbete mellan studerande, lärare och övrig personal har pågått sedan 1969 vid bl.a. läroanstalterna inom universitetskanslersämbetets ansvarsområde. Försöksverksamheten har inneburit ett vidgat medinflytande på samtliga nivåer i organisationen för dels andra grupper av anställda än ordinarie lärare, dels de studerande. I en skrivelse till Kungl. Maj:t i somras hemställde universitetskanslersta försöksverksamheten i avvaktan ämbetet om bemyndigande att fort på de förändringar som kan bli följden av U 68:s kommande förslag. Bakgrunden till denna begäran var dels de delade meningar som kommit fram vid remissbehandlingen av universitetskanslersämbetets preliminära förslag till ändringar i universitetsstadgan i berörda delar, dels det av riksdagen godkända uttalande av utbildningsutskottet i våras som herr Sundgren erinrar om i sin interpellation. Kungl. Maj:t har nyligen medgivit den avsedda förlängningen av försöksverksamheten med nya samarbetsformer, i första hand för budgetåren 1973 75. Jag ser det som en fördel att det på detta sätt blir möjligt för statsmakterna att samordna behandlingen av U 68 försöksverksamheten. Mot bakgrund av försöksverksamheten med nya samarbetsformer uppdrog Kungl. Maj:t i juni 1970 åt universitetskanslersämbetet att utreda frågan om nya grupper borde få delta också i rektorsvalen. I uppdraget angavs att det i så fall skulle vara fråga om en provisorisk förslag med ställningstaganden till de frågor som aktualiseras av ordning i avvaktan på de organisatoriska förändringar som U 68:s förslag kunde föranleda. I sin skrivelse i somras om fortsatt försöksverksamhet lade universitetskanslersämbetet också fram förslag om en ny ordning för rektorsval. Inte minst mot bakgrund av det uttalande av utbildningsutskottet som herr Sundgren åberopar remitterades framställningen i denna del till U 68. U 68 har förklarat sig inte ha något att erinra mot att ordningen för rektorsval de närmaste åren utformas i huvudsaklig överensstämmelse med universitetskanslersämbetets förslag under förutsättning att mandatperioden för de valda begränsas till att gälla intill den tidpunkt då en ny lokal organisation grundad på utredningens förslag kan träda i kraft. Vid U 68:s behandling av remissen rådde dock inte fullständig enighet. En ledamot i referensgruppen med företrädare för de politiska partierna, herr Fiskesjö, avgav sålunda en blank reservation. Beredningen av universitetskanslersämbetets förslag är ännu inte avslutad. På grundval av det material som hittills tillförts ärendet, däribland främst U 68:s yttrande, räknar jag emellertid med att det skall vara möjligt att i huvudsak genomföra universitetskanslersämbetets förslag. Ett sådant ställningstagande är givetvis inte att uppfatta som bindande för de former för utseende av rektor eller motsvarande som kan komma att fastställas på grundval av U 68: förslag. Det är emellertid enligt min mening naturligt att man vid en kommande reformering av organisationen söker tillgodogöra sig de erfarenheter som kan ha vunnits både i försöksverksamheten med nya samarbetsformer och av en provisorisk ordning för rektorsval.

Fru talman! Min fråga var närmast föranledd av att det vid två läroanstalter skall förrättas rektorsval under våren 1973, och den gäller möjligheterna att då kunna prova exempelvis den form för sådana val som universitetskanslersämbetet föreslagit. Dess förslag innebär att val skall förrättas av en församling bestående till en tredjedel av ordinarie lärare utsedda av fakulteterna, till en tredjedel av anställda utsedda av personalorganisationerna och till en tredjedel av studerande utsedda av studentkåren. Ur förvaltningsdemokratisk synpunkt kan det vara av värde att prova en sådan ordning, även om förfarandet på intet sätt får uppfattas som ett föregripande av vad som kan bli statsmakternas ställningstagande till U 68:s kommande förslag. Jag vill understryka, precis som utbildningsutskottet gjorde under vårriksdagen, vikten av att vi får en samhällsrepresentation i styrelserna för universitet och högskolor i framtiden. I avvaktan på U 68 kan det vara lämpligt att vid vårens båda rektorsval pröva den form som universitetskanslersämbetet föreslagit. Mandatperioden för de rektorer som utses av representanter för lärare, personalorganisationer och studerande bör dock begränsas så att den upphör när den nya lokala organisation, som grundar sig på U 68 förslag, träder i kraft. Jag är nöjd med herr statsrådets svar på min interpellation och ber att få tacka för detta.

Fru talman! Herr Sellgren har frågat mig dels om jag vill redogöra för de erfarenheter beträffande ekonomi, naturvård och renbetesförhållanden som finns av hyggesplöjning och liknande former av markberedning inom skogsbruket, dels om jag vill medverka till att frågan om hyggesplöjning eller liknande metoder för markberedning utreds med avseende på bl.a. ekologi, naturvård och renskötselproblem. Markberedning i skogsbruket utförs för att man skall få en säkrare och snabbare återväxt efter avverkning. På vissa marker är markberedningen en förutsättning för att man över huvud taget skall få någon återväxt inom rimlig tid. Markberedning i form av hyggesplogning är i Sverige en relativt ny metod. Den utförs i dag på mindre än 3 procent av den årligen slutavverkade arealen. Enligt vad jag inhämtat räknar man med att användningen av denna metod inte skall öka under de närmaste åren. Sedan flera år bedrivs forskning om effekterna av olika former av skolan. Frågor om hyggenas markberedning framför allt vid skogshö inverkan på renbetet utreds inom växtbiologiska institutionen vid Uppsala universitet. Eftersom markberedning hör samman med kalhuggning uppdrog jag i juni i år åt den arbetsgrupp som jag tillsatt för att utreda omfattningen och verkningarna av kalhyggen att behandla även frågor om effekterna av olika former av markberedning. Arbetsgruppens resultat kommer att redovisas under nästa år. Vi kommer då att få den redogörelse som herr Sellgren har efterfrågat.

Fru talman! I sitt förhållandevis korta svar på min interpellation angående följderna av markberedning genom bl.a. hyggesplöjning berör jordbruksministern egentligen bara min andra fråga. Jag tackar för detta svar. Jag tolkar svaret så att herr statsrådet varit lyhörd för den oro som kommer till uttryck främst inom rennäringen men även bland forskare och andra, som befarar att markberedning genom plogning får negativa effekter från ekologisk och naturvårdande synpunkt. Jag noterar också att tilläggsdirektiven till arbetsgruppen för utredning angående kalhyggena lämnades redan i juni månad, dvs. samma månad som Svenska samernas riksförbund hade sitt landsmöte och antog en resolution i samma ärende. Uppgiften om att arbetsgruppens resultat kommer att redovisas redan under nästa år tolkar jag också som något positivt i det här sammanhanget. Det är med markberedningen, med kalhyggena, att den måste avvägas mot övriga intressen i samhället. Diskussionen om kalhuggningen har bl.a. lett till att ytorna begränsats och att större hänsyn tas till naturvårdsintressena. Numera är man också på det klara med att kalhyggena inte behöver sträcka sig över enorma arealer för att ge ekonomi i hanteringen. Tvärtom sägs det i vissa fall vara en fördel att de begränsas till smärre ytor. Metoderna för markberedning varierar. Den metod som medför det brutalaste ingreppet i naturen och markförhållandena är onekligen hyggesplöjningen. Det är också den som åstadkommer de svåraste sidoeffekterna trots att den tillämpas på en relativt sett liten andel av de slutavverkade arealerna. Statsrådet anger mindre än tre procent och att den andelen inte kommer att öka under de närmaste åren. Jag hoppas att jordbruksministerns uppgift är hållbar. Jag har fått andra uppgifter. Det sägs bl.a. i tidskriften Samefolket nr 7—8 detta år, att markberedning genom hyggesplöjning kommer att öka i samma takt som kalhyggena kommer att minska. Den intressanta frågan i sammanhanget är inte hur många eller hur få procent som plöjs upp årligen. Det väsentliga synes mig vara att få svar på min första fråga i interpellationen, nämligen den som gäller ekonomisk lönsamhet, naturvård och renbetesförhållanden. De problemen har statsrådet helt undvikit. Det måste självfallet vara i både skogsbrukets och samhällets intresse att vi får en tillväxt av vedråvara som så nära som möjligt svarar mot industrins behov. Sysselsättningseffekterna bör också vägas in som en positiv faktor i en översikt över lönsamheten. Som jag ser det, måste man för vissa områden, där markberedning genom plöjning ses som det enda alternativet, också bedöma effekterna i fråga om ekologi och renbetesförhållanden. Vissa forskare, bl.a. professor Tryggve Troedsson, anser att till hyggesplogningens nackdelar får man räkna den både från estetisk synpunkt och från framkomlighetssynpunkt förändrade terrängen. Han framhåller också att ekologiska nackdelar påvisats i plantbeståndet. Risk för bonitetsminskning befaras på vissa marker. Från annat håll har farhågor framförts för att tillväxten kan avstanna efter tio år. Såvitt jag förstår, hör det samman med bl.a. de förändringar i vattentillgången i marken som uppstår genom plöjningen. Professor Hugo Sjörs har konstaterat att erosionsfaran genomgående förringats i Sverige. Frågan ställs då om man inte borde söka andra metoder för markberedning, som tillfredsställer både ekologiska och estetiska krav. Även här har professor Tryggve Troedsson konstruktiva synpunkter. Kritiken mot markberedningen genom plöjning är starkast bland samerna. Samernas landsmöte i Vilhelmina i juni i år antog, som jag antydde inledningsvis, ett uttalande mot denna typ av skogsbruk. Det samråd som skall äga rum mellan samerna och domänverket i de här frågorna synes inte fungera. Flera uppgifter bekräftar att så är förhållandet. I domänverkets anvisningar om hyggesplöjning sägs klart att särskild hänsyn skall tas till bl.a. rennäringen vid val av objekt för hyggesplöjningen. Det är möjligt att det finns områden som i dag inte är markberedda av hänsyn till samernas intressen. Jag ifrågasätter därför inte att instruktionerna följts ibland. Det kan också tyckas att när andelen renbetesmark inom domänverkets områden är så låg som 1,2 procent skulle de markerna vara tämligen obetydliga för domänverket. Men dessa marker kan i stället vara ytterst vitala för rennäringen. På senaste tiden har särskilt hyggesplöjningarna inom Gällivare revir väckt uppmärksamhet. Området är gamla vinterbetesmarker för Kaalasvuomas och Norrkaitums samebyar. När man ser den flygbild jag visar på bildskärmen står det klart bilden är inte klar, men om man ser det i verkligheten är det klarare — att sådana här beredda marker för lång tid är spolierade för rennäringen. Det gäller inte bara framkomligheten för renarna utan även möjligheterna till bete för lång tid framöver. Äterväxten torde snarare komma att bestå av gräs än av mossa och lav, som är renarnas vinterbete medan gräs avbetas på sommarbetesmarkerna. Som lekman kan man oc å fråga sig, när man ser den här bilden, om just den här typen av marker är lämplig för plogning. Nästa bild visar kanske ännu tydligare markens svåråtkomlighet efter plöjningen. Ett sådant här markområde kan inte på åratal, om någonsin, återfå sin forna framkomlighet för djurbeståndet. Nr 120 En annan outredd fråga är sambandet mellan vinterbetesmarkernas Tisdagen den minskning och minskningen av renstammen. Enligt uppgift har renantalet 21 november 1972 i Kaalasvuomas och Norrkaitums samebyar minskat från 18 000 renar år 1961 till 7 000 renar år 1971. Från samiskt håll hävdar man att en av orsakerna till minskningen är kalhyggen och markberedning. Fru talman! Eftersom jag inte har fått något egentligt svar på min Ang. följderna av hyggesplöjning första fråga i interpellationen har jag velat beröra bakgrunden till att jag framställt den här frågan om ekonomin, naturvård och renbetesförhållanden. Om man anser det motiverat med hyggesplöjning på renbetesområden synes det mig nödvändigt att den i första hand föregås av ingående samråd med berörda samebyar. Och detta samråd bör ha formen av en långtidsplanering och inte aktualiseras först när det skogsvårdande organet praktiskt taget står med redskapen på området. Ett andra krav är att om intrång måste göras, och detta sker efter överenskommelse, frågan om skälig ersättning för den skadelidande parten prövas — om det kan påvisas att markingreppet försämrar för rennäringen. Jag vill med utgångspunkt från vad jag nu anfört ställa frågan på nytt till statsrådet: Har man på departementet gjort några bedömningar i det här avseendet och exempelvis prövat frågorna gentemot den nya rennäringslagen, eller kommer den arbetsgrupp som nämnts här att penetrera även de här frågorna?

Fru talman! Herr Sellgrens första fråga lyder: Vill statsrådet redogöra för de erfarenheter beträffande ekonomi, naturvård och renbetesförhållanden som finns av hyggesplöjning och liknande former av markberedning inom skogsbruket? Jag har ansett mig böra begränsa mig till det kortfattade svar jag läste upp alldeles nyss. Skälet därtill är att vi ännu inte har tillräckliga erfarenheter på vilka vi kan bygga en tillfredsställande redogörelse. Den här formen av markberedning har tillämpats förhållandevis kort tid i vårt land. Vi har inte haft en sådan markberedningsmetod i mer än 4—S5 år, och vår forskning på det här området har bedrivits i 4 år. Det är visserligen sant att den här metoden har tillämpats 18—20 år i Finland, och forskare i Finland har arbetat med detta. Bl. a. har man där kommit underfund med en intressant sak, nämligen att de diken som grävs upp stannar mycket länge i terrängen. Hur länge de stannar beror på marken och förhållandena i övrigt, men man kan räkna med mellan 5 och 20 år. Den frågan har forskningen fått svar på, men det är också det enda exakta svaret man fått på frågorna på detta område. Jag vill fästa uppmärksamheten på att denna metod har tillämpats på mycket begränsade arealer. Sedan mitten av 1960-talet har domänverket för sitt vidkommande plogat 12500 hektar i Norrbotten och Västerbotten och de privata skogsbolagen ungefär lika mycket. Herr Sellgren ifrågasatte riktigheten av min uppgift om att denna hyggesplogning inte skulle öka i omfattning under de närmaste åren. Domänverket kommer att markbereda 4 000 hektar per år, och det har också de privata bolagen uppgivit som sin areal för den här behandlingsmetoden. Då skall man veta att vi avverkar 200 000-300 000 hektar skog. På sammanlagt 8 000 hektar härav kommer alltså den här metoden att tillämpas. Uppgiften i Samefolket om att metoden skulle tillämpas i ökad omfattning är således felaktig; domänverket kommer inte att markbereda mer än den areal som jag har angivit, och jag har ingen anledning att tro att de privata bolagen ljuger för oss när vi ber dem lämna uppgifter. Också jag har sett de bilder som herr Sellgren visade. Det är väldigt fult när man ser det uppifrån, det kan inte förnekas. Domänverket har emellertid i sina instruktioner sagt ifrån att plogningsmetoden inte får användas i närheten av livligt trafikerade vägar, och det lär också bolagen ha sagt ifrån i sina instruktioner. Och en sak som är absolut förbjuden är att tillämpa den här metoden i de områden där samerna har vinterbete för sina renar. Det är alltså helt olagligt att göra det. I och med att man fredar vinterbetet, som ju är flaskhalsen för renskötseln, stör man inte renskötseln nämnvärt genom den här metoden. Anledningen till att jag lät arbetsgruppen titta på även markberedningsmetoden var att jag fick ett brev från ledamöterna av denna kammare Georg Andersson och Karl-Erik Häll, som påpekade för mig att det var viktigt att man samtidigt som man studerade kalhyggena också tittade på markberedningsmetoden. Därför fick arbetsgruppen detta tilläggsuppdrag. Jag vill inte förneka att samrådet mellan å ena sidan samerna och å andra sidan domänverket och andra skogsbrukare tidigare har brustit. Nu har emellertid lantbruksstyrelsen tillsatt en samrådsgrupp för detta ändamål, och i den ingår representanter för renägarna. Den samrådsgruppen har varit mycket aktiv den senaste tiden. Dessutom kommer samerna själva att se till att det i varje sameby kommer att finnas två representanter som skall vara kontaktmän mellan skogsintressena och samebyn. Samerna själva tror att förhållandena på detta område skall bli mycket bättre genom samrådsgruppen, de representanter samerna själva utser och samernas nya organisation med den utformning som vi givit den enligt renbeteslagen. När det gäller ekonomi, ekologi och naturvård pågår alltså utredningar och forskning, och vi är ännu inte färdiga att ge svar på alla frågor.Det är klart att det finns delade meningar om det här bland forskarna, och det är i och för sig inte så märkvärdigt. I dagarna har man fått en liten undersökning klar som man har gjort i Gällivaretrakten, och där har man funnit att den här metoden är mycket effektivare. Det är inget tvivel om att den är avgjort bättre än andra metoder. Den metod man tillämpade här tidigare var ju bränning, något som samerna på den tiden tyckte mycket illa om. Nu anser de att det vore bättre att gå tillbaka till bränning, men den metoden har också sina nackdelar. Vi skall nog låta den här markberedningsmetoden tillämpas, och vi skall försöka få svar på alla de frågor som inte bara herr Sellgren utan många andra har ställt. Markberedningen får inte bedrivas så att den skadar rennäringen, och det är sörjt för det genom att man inte får gå in i vinterbetet. Skulle det uppstå tvister om huruvida ett område är avsett för renbete och man gör intrång i renskötseln, är det också förutsett i renbeteslagen. Tillämpningen av de förbudsbestämmelser som finns i den ankommer på en allmän domstol att pröva. Om samerna anser att man har använt marken på ett sådant sätt att det strider mot renbeteslagen, är det alltså hos allmän domstol de får den saken prövad.

Fru talman! Jag är genomgående tacksam för den positiva syn som statsrådet hela tiden anlägger på frågan. Jag förstår att den bedöms på ett seriöst sätt i departementet — som vanligt, vill jag tillägga — och jag kan väl ha någon förståelse för att man inte kunnat dra ut några slutgiltiga slutsatser i fråga om ekonomi, naturvård och sådant. Att jag framställde min interpellation berodde delvis på att vi under mellantiden har fått den nya rennäringslagen, och när den bearbetades var de här metoderna knappast kända.

Paragrafen lyder så här: Det var just detta med att ”ändra användningen av marken” som jag har fäst mig vid. Markberedningen har ju bevi igen betytt ett ingrepp i samebyarnas renbeten, och man kan givetvis då fråga sig om inte här blir tal om ersättning. Nu säger statsrådet att det här är fråga om mycket begränsade arealer och att markberedningen inte får beröra renbetesområden. Men det är nog ändå så att man kommer in på vinterbetesmark. Jag har en kopia av ett brev inom domänverket där det i ett stycke står följande: ”Hyggesplöjning har förekommit på Gällivare revir sedan 1968.

Vad jag citerade ur Samefolket var, om jag förstår artikeln rätt, fortsättningen av ett uttalande av generaldirektör Rydbo. Där står: ”Vad gäller markberedning, hyggesplöjning, så kommer den att öka i samma takt som kalhyggena kommer att minska.” Men jag tror att statsrådets uppgift är färskare, och den är kanske också rik tig. Samrådet har brustit, och jag är tacksam för de upplysningar som här har kommit fram — att lantbruksstyrelsen har engagerat sig för ett utökat samråd så att man kanske verkligen kan skapa en långtidsplanering och se frågorna på sikt. Att metoden med hyggesplöjning har positiva effekter kan jag givetvis inte bestrida. Jag har uppgifter om dess fördelar. Men man har ju bl.a. sett nackdelarna med att riva upp sten och fördärva markytan på ett så brutalt sätt. Då måste man fråga sig om det inte går att finna andra metoder som är gynnsammare. Jag vill citera vad professor Troedsson säger: ”Hyggesplogningens fördelar skulle i stället utnyttjas genom att lämpa tekniken efter de biologiska förhållandena. Man skulle kunna tänka sig ett markberedningsaggregat som gör ca 40 cm djupa gropar, mal samman mårlagret med blekjord och delar av rostjorden på ett sådant sätt att den uppkomna blandningen bildar en 30-40 cm hög ”mullvadshög” efter sig. En sådan hög skulle vid planteringen innebära att hyggesplogningens fördelar utnyttjades och dess nackdelar i stort undveks.” Här får man hoppas att utvecklingen går vidare. Jag har också noterat att domänverket inte är främmande för en sådan utveckling. Man har på sina håll provat en finsk harv, TTS-harven, och jag kan bara uttrycka den förhoppningen att utvecklingen inte kommer att stanna utan att den går fort, så att vi så snart som möjligt slipper se dessa väldigt förstörda marker. Det sista statsrådet sade — att hyggesplöjningen inte får skada rennäringen — noterar jag med särskild tacksamhet, och jag tror att det kommer att vara signifikativt för den fortsatta handläggningen av den här frågan. Då har jag bara att vänta på utredningens resultat.

Fru talman! Herr Hjorth har frågat om jag avser att med anledning av sommarens många drunkningsolyckor vidtaga särskilda åtgärder för att förbättra simkunnigheten. Det är angeläget att simkunnigheten förbättras och åtgärder vidtas för att förhindra drunkningsolyckor. Detta sker dels genom en utbyggd simundervisning, dels genom den upplysningsoch utbildningsverksamhet som bedrivs av Svenska livräddningssällskapet och Riksföreningen för simningens främjande. Organisationernas verksamhet omfattar bl.a. utbildning av simlärare och propaganda för ökad simkunnighet. För denna verksamhet får organisationerna årligen statliga bidrag. För innevarande budgetår uppgår bidraget till 265 000 kronor. Enligt grundskolans läroplan är undervisning i simning obligatorisk fr.o.m. årskurs tre. Stickprovsundersökningar visar att kommunerna satsar betydande belopp på simundervisning både i skolundervisningen och genom simskolor under sommaren. I kommunerna förekommer även simundervisning för vuxna, vilket är ett angeläget led i arbetet att öka simkunnigheten. Kommunernas och organisationernas stora intresse för denna fråga bör leda till att simkunnigheten förbättras, vilket bör leda till färre drunkningsolyckor.

Fru talman! Jag tackar statsrådet för svaret på min interpellation. Nyhetsmedias regelbundna rapporter över antalet omkomna i trafiken kompletteras ju under sommarmånaderna med uppgifter om drunkningsolyckor — ja, vissa veckoslut har det varit nästan lika många som mött döden vid båtutfärder eller i samband med badning som vid färd på våra vägar. Det har varit en skrämmande och beklämmande läsning. Tidningsnotiserna har berättat om familjer och sällskap i segelbåtar och motorbåtar som kantrat i hårt väder. Genom oförsiktiga manövrer har någon eller några fallit överbord. De som hamnat i vattnet har i de flesta fall bristfälliga. Det som från början var avsett som en avkopplande fisketur, knat flytväst, och både konditionen och simkunnigheten har varit en tjusig utflykt till sjöss eller en skön badsöndag har slutat i en tragedi. Fram till den 29 september i år hade 268 människor omkommit genom drunkningsolyckor, och jag vet att sedan dess har ytterligare offer krävts. Fritidsbåtsolyckorna dominerar statistiken. 109 människor omkom vid totalt 228 inrapporterade båtolyckor. Endast en av de omkomna hade flytväst och ett stort antal var spritpåverkade. Det är alltså ett allvarligt problem som fordrar både uppmärksamhet och åtgärder från myndigheter, organisationer och enskilda. Det borde, tycker man, vara lättare att förebygga olyckor till sj S än i trafiken, där så många andra faktorer inverkar. Egentligen berör den här saken flera departement, och jag hade behövt ställa frågor till flera statsråd samtidigt. Nu går ju inte detta för sig, men jag valde interpellationsformen för att kunna utveckla det närmare. Jag hoppas dock att jordbruksministern med sitt positiva intresse för saken tar initiativ och tillsammans med sina regeringskolleger diskuterar olika insatser för att försöka förebygga drunkningsdöden. Det kan gälla säkerheten till sjöss i form av säkrare båtar, bestämmelser och upplysningar om maximibelastning för olika båttyper, krav på utrustning med flytväst, införande av promillegränser för alkoholförtäring och givetvis upplysning, utbildning och propaganda. Oavsett hur olyckan inträffat så beror den tragiska utgången i de flesta fall på bristande kunskaper och träning i simning, och det var därför jag i första hand vände mig till idrottsministern i detta ärende. Det händer t.o.m., att människor drunknar bara ett tiotal meter från land på grund av dålig kondition i förening med simokunnighet. Den statistik som Svenska livräddningssällskapet redovisat och som jag åberopat i min interpellation visar på att det framför allt är män i åldern 15—64 år och enligt tidningsuppgifter företrädesvis då män över 40 år som omkommer vid drunkningsolyckor. Nu torde det inte enbart bero på att det är just dessa grupper som i stor utsträckning vistas på sjön utan också på att dessa är i dåligt fysiskt trim och ej är simkunniga. I skolåldrarna är det inte så många som drunknar vare sig vid båtfärder eller vid badning utan det är högre upp i åldrarna som detta inträffar. Ofta grips en människa som ej kan simma av panik när han eller hon faller överbord och får ytterst svårt att klara sig om inte hjälpen är nära. Jag tycker att statsrådets svar är hållet i en positiv anda även om det inte innehåller förslag till några nya konkreta åtgärder för att förbättra simkunnigheten. Jag är glad över att jordbruksministern anser det angeläget att simkunnigheten förbättras för att förhindra drunkningsolyckor. Det är också riktigt att det pågår en hel del i fråga om upplysningsoch utbildningsverksamhet, men jag tror att det kan göras åtskilligt mera för att uppnå bättre resultat. Nu är det väl så med simundervisningen i grundskolan att det är en allmän målsättning och rekommendation om simkunnighetsprov och att detta skall föras in på betyget. I skolor där det inte finns någon simbassäng inom lämpligt avstånd bör eleverna informeras om var de kan deltaga i simskola på fritid eller under sommarferierna och därigenom erhålla intyg om simkunnighet. Det är alltså fortfarande i många skolor fråga om en frivillig simundervisning på fritid. Skall man resa långa vägar för att deltaga i den undervisningen blir det säkert inte så ofta, och därigenom blir effektiviteten också mindre. De flesta simskolor äger rum sommartid, och långt ifrån alla skolelever deltar. Härtill kommer att semesterresor o.d. förrycker barnens närvarofrekvens. Simundervisning för vuxna är mera sällan förekommande. Vid de kommunala simskolorna bör särskilda avdelningar för vuxna inrättas, och organisationer av olika slag bör stimulera till deltagande. Självklart spelar idrottsorganisationerna en stor roll i arbetet med detta. Fler och fler simhallar byggs också runt om i landet, och det bör underlätta rekryteringen till simundervisning från de äldres sida. Någon patentlösning finns det väl inte i detta fall, men med den stora betydelse som simkunnigheten har för att få ned antalet drunkningsolyckor och med det positiva intresse som statsrådet visat för den här frågan vågar jag ändå hoppas att statsrådet med uppmärksamhet följer utvecklingen och vidtar alla de åtgärder som kan erfordras. Jag tackar än en gång för svaret.

Fru talman! Herr Hjorth har med sin interpellation till statsrådet Bengtsson fäst uppmärksamheten på en utomordentligt viktig fråga, nämligen drunkningsdöden och den bristande simkunnigheten i vårt land. Beträffande drunkningsolyckorna kan nämnas att antalet sådana olyckor vid tiden närmast före sekelskiftet var 1 000 per år eller 22 per 100 000 invånare. År 1950 var antalet drunkningsolyckor nere i 414 eller 6 per 100 000 invånare, och för det senast kartlagda året, 1971, redovisas siffrorna 296 respektiver 4. Som vi hörde av herr Hjorth kommer årets siffra för antalet drunkningsolyckor tyvärr att bli hög, främst beroende på den vackra sommaren; onekligen medaljens baksida. Nedgången av antalet drunkningsolyckor är naturligtvis glädjande, men det är skrämmande att drunkningsdöden alltjämt varje år tar 300 människoliv, många mänskligt att döma helt onödigt. Hur kommer det sig då att antalet drunkningar alltjämt är så högt? Ja, först bör vi erinra oss att människornas fritid har ökat och därmed deras möjligheter till mera friluftsaktiviteter, ofta förlagda till vatten och isar. Särskilt bör nämnas den väldiga omfattning som småbåtsverksamheten har fått under senare år.

Drunkningsorsakerna varierar helt naturligt. Som framgår av statistiken spelar alkoholen tyvärr en sorgligt stor roll i sammanhanget. Ca 50 procent av offren vid 1971 års bad-, båtoch fallolyckor var sålunda alkoholpåverkade. Det är tyvärr inte möjligt att ange vad bristande simkunnighet betyder i sammanhanget, men Svenska livräddningssällskapet har beräknat att av de drunkningsolyckor som drabbar personer över tio års ålder en så hög andel som 80 procent beror på bristande simkunnighet. Någon aktuell och fullständig simkunnighetsstatistik har vi tyvärr inte, men låt mig nämna några undersökningar som gjorts i vårt land. Simkunnigheten bland skolbarn undersöktes första gången år 1899, då i en utredning av Livräddningssällskapet 372 000 barn tillfrågades, om de kunde simma. Drygt 46 000 barn svarade jakande. Det betyder att då endast vart åttonde skolbarn kunde simma, eller fördelat på kön endast var femte pojke och var tjugonde flicka. 40 år senare, år 1939, gjordes på initiativ av Simfrämjandet en undersökning bland alla skolbarn som var minst 13 år. Undersökningen avsåg förmågan att simma 25 meter. Svar inkom beträffande 138 600 av landets 250 000 skolbarn i nämnd ålder. Av dessa 138 600 uppgavs 72 procent vara simkunniga. Bland de barn om vilka svar ej lämnats ansågs simkunnigheten vara avsevärt lägre, ca 50 procent. När det gäller skolbarnens simkunnighet bör nämnas att Livräddningssällskapet och Simfrämjandet sedan fem år genomför en årlig rikstävling i simkunnighet för skolungdom i årskurserna 3—6. Resultatet av denna visar på en ökning av simkunnigheten bland dessa 9—12-åringar med en årlig förbättring på 2 å 3 procent. År 1971 var simkunnighetsprocenten för dessa årskurser genomsnittligt 77. År 1945 kunde bara hälften av barnen i städerna simma — ett resultat som landsbygdens barn det året uppvisade först i åldern 12—14 år. 77 procent är givetvis en bättre siffra än de tidigare redovisade, men den är dock icke tillfredsställande. Det kan nämnas att år 1939 anordnades också simkunnighetsprov för 19 000 värnpliktiga. Provet avsåg simning 200 meter valfritt simsätt. Endast 59 procent av de värnpliktiga klarade provet. Ytterligare 20 procent kunde simma men orkade inte med distansen, medan återstående 21 procent helt saknade simkunnighet. Den första och hittills enda riksomfattande undersökningen om svenska folkets simkunnighet fick vi på förslag av Simfrämjandet vid 1945 års folkräkning, då det gällde att besvara frågan: ”Kan ni simma 50 meter?” Frågan avsåg endast personer över sju år. 47,9 procent uppgav sig kunna simma den uppgivna distansen. Beträffande simkunnigheten vid våra lärarhögskolor har uppgivits att vid höstterminen 1968 13 procent av de studerande inte var simkunniga. Vid två lärarhögskolor i norr var situationen än värre: över 40 procent av de studerande saknade simkunnighet. Observera att det här gäller lärarkandidater, ej barn! Situationen är väl i dag något bättre, men enligt lärarhögskolornas till skolöverstyrelsen senast lämnade uppgifter finns det 712 lärarkandidater i L2—LS och M2-M6 som inte kan simma 200 meter. Även detta visar att det återstår mycket att göra, innan vi får fram en tillfredsställande simkunnighet i vårt land. I den gamla tiden hade inte samhället hand om simundervisningen, utan då var det de frivilliga simorganisationerna som ombesörjde denna verksamhet. Då betydde det mycket om man råkade vara född på en plats där det fanns ett simsällskap som svarade för undervisningen. Jag vill inte underlåta att i det här sammanhanget erinra om vad dessa simorganisationer betytt. Det finns många gamla simsällskap. Det äldsta i landet är Upsala Simsällskap från år 1796, och det simsällskapet har, liksom många andra, utfört en utomordentligt värdefull gärning när det gäller att sprida simkunnigheten i vårt land. Vidare har vi Svenska livräddningssällskapet, som tillkom 1898, och Simförbundet av 1904, där dock tävlingsverksamheten blev så stor att man år 1935 fick bilda ett särskilt organ, Simfrämjandet, som skulle ägna sig åt den elementära simundervisningen. Livräddningssällskapet och Sim njandet har gjort en mycket god propaganda. De har anordnat simlärarutbildning, de har propagerat för båtvett, iskunnighet och mycket annat. För att effektivisera verksamheten har de båda organisationerna beslutat gå ihop. Formellt sker detta fr.o.m. 1 januari 1973 men redan i år har man gemensam styrelse. Jag vill understryka att deras verksamhet är värd allt stöd. Simfrämjandet har under en följd av år anordnat simborgarkampanjer. Årets kampanj hade namnet ”Stora plumset” och är just avslutad. Det må vara mig tillåtet att till protokollet få noterat, att det var 39:e året i följd som en sådan kampanj anordnades. I år har ca 800 000 svenskar i åldern 4—93 år under sjumånadersperioden 1 april—-31 oktober genomfört tillhopa 2 045 714 simborgarprov på sträckan 200 meter. Detta är den ojämförligt största motionskampanj i simning som ägt rum i vårt land och det är en av de största, alla idrotter inräknade. Herr statsrådet känner väl till den. Han har själv föredömligt deltagit i denna kampanj. Låt mig också nämna att här i riksdagen gjorts en del framstötar för att få till stånd åtgärder som skulle medföra en förbättring av simkunnigheten. Jag kan inte underlåta att nämna att till 1962 års riksdag motionerades om en utredning i syfte att möjliggöra för kommunerna att erhålla statsbidrag för uppförande av simanläggningar, vilka skulle användas i skolornas simundervisning. Det anmärkningsvärda är nämligen att statsbidrag enligt gällande bestämmelser utgår till gymnastikundervisningslokal men ej till simundervisningslokal. I yttrande över motionen anförde skolöverstyrelsen bl.a., att den ansåg det angeläget att statsbidrag till byggnadsarbeten inom det allmänna skolväsendet finge utgå även för lokaler som är erforderliga för simundervisning i skolorna och tillstyrkte en utredning. Statsutskottet ansåg i sitt utlåtande över motionerna att det var synnerligen viktigt att barn och ungdom under skoltiden hade tillgång till såväl gymnastiklokaler som simanläggningar. skyndsam utredning av frågan påkallad särskilt med hänsyn till den stora betydelse inomhusbaden har för simkunnighetens utbredande. Utskottet hemställde därför att riksdagen skulle anhålla om en sådan utredning, och riksdagen biföll denna hemställan. Detta skedde 1962. I januari 1963 uppdrog Kungl. Maj:t åt skolöverstyrelsen att verkställa en utredning i frågan, och i september 1965 överlämnade skolöverstyrelsen resultatet av sin utredning till Kungl. Maj:t. Överstyrelsen tog därvid en klart positiv ställning i ärendet och hemställde att Kungl. Maj:t skulle anhålla om en ökning av den årliga investeringskvoten med 10 miljoner kronor för simanläggningar vid skolor. Detta skedde 1965. Den 9 november 1967 upplystes i riksdagen som svar på en fråga i första kammaren att skolöverstyrelsens utredning överlämnats till den år 1965 beslutade idrottsutredningen. I juni 1969 avgav denna utredning sitt betänkande Idrott åt alla. I detta betänkande redovisas den inom skolöverstyrelsen utarbetade promemorian angående statsbidrag till uppförande av simanläggningar vid skolor, vilken överlämnades till utredningen för ställningstagande. Idrottsutredningen erinrade om att skolöverstyrelsen fick Kungl. Maj:ts uppdrag att verkställa utredning i frågan med anledning av riksdagens skrivelse den 5 december 1962. I skolöverstyrelsens promemoria konstateras att några möjligheter till statsbidrag för uppförandet av simanläggningar inomhus egentligen inte finns. Detta har, menar man, verkat återhållande i fråga om uppförande av inomhusbassänger, vilket i sin tur lett till minskad simkunnighet.

Idrottsutredningen förklarade sig i allt väsentligt dela skolöverstyrelsens uppfattning i fråga om statsbidrag till simanläggningar i skolor. Utredningen ansåg att simanläggning från bidragssynpunkt borde jämställas med gymnastiksal och att alltså samma bidragsprocent som i fråga om sådan borde tillämpas. Statsbidrag till byggnadsarbeten inom skolväsendet borde alltså fr.o.m. den 1 juli 1970 utgå även till simhall som hör till skolbyggnad och som uppföres i enlighet med skolöverstyrelsens anvisningar. Trots denna klara beställning från såväl skolöverstyrelsen som idrottsutredningen har frågan om statsbidrag till simundervisningslokal ännu år 1972 inte lösts. En annan framstöt här i riksdagen gjordes för att man skulle få ökade resurser till simundervisning vid våra lärarhögskolor. Det är ytterligt beklagligt att dessa framstötar inte lett till något resultat. Jag är fullt medveten om att det inte är statsrådet Bengtsson som då varit inblandad, men oavsett om vederbörande kallats ecklesiastikminister eller utbildningsminister har intresset för frågan varit anmärkningsvärt ringa. Det är mycket beklagligt och det förklarar den situation i vilken vi befinner oss och som väl ingen kan anse tillfredsställande. Så några kommentarer till statsrådets svar! Det är naturligtvis värdefullt att här understryks att dessa frågor är angelägna. Statsrådet säger att det är angeläget att simkunnigheten förbättras och att åtgärder vidtas för att förhindra drunkningsolyckor samt att detta sker bl.a. genom en utbyggd simundervisning. När det gäller den utbyggnaden vill jag erinra om vad det skulle betyda om man fick hjälp med lämpliga simanläggningar. Vi känner till att kommunerna för närvarande har det ekonomiskt bekymmersamt. En del kommuner som nu har fått simhallar anser sig ha svårt att fortsätta med simskolorna sommartid. Jag vill därför gärna understryka angelägenheten av att simskolorna sommartid får finnas kvar. Det är viktigt att det finns möjligheter till simundervisning året runt. Många mindre kommuner som har simskolor anser sig inte kunna meddela fri simundervisning. De tycker att sommargästers barn bör betala för sig även om kommunens egna barn får fri undervisning. Jag finner det olyckligt, och med den nuvarande stora rörligheten bland befolkningen är det önskvärt att man överallt kunde ha fri simundervisning. Statsmakterna bör medverka till att dessa kostnader inte blir alltför betungande för vissa mindre kommuner som kanske har många sommargäster. Vidare finner jag det värdefullt att statsrådet har understrukit hur angeläget det är med simundervisning även för vuxna. Att meddela simundervisning är en tacksam uppgift. Barn som får lära sig simma är glada och tacksamma för det. Men det är ingenting mot den tacksamhet som äldre känner när de äntligen har fått lära sig den ädla simkonsten. Jag vågar påstå att för många betyder det psykiskt kolossalt mycket. De har känt sig generade och hämmade av att inte kunna simma. När de har fått lära sig det har det bidragit till att göra dem mer harmoniska. Sista meningen i statsrådets svar lyder: ”Kommunernas och organisationernas stora intresse för denna fråga bör leda till att simkunnigheten förbättras, vilket bör leda till färre drunkningsolyckor.” Statsrådet förlitar sig här tydligen till kommunerna och organisationerna och erinrar om att till organisationerna utgår av statsmedel 265 000 kronor. Jag tycker, att det i detta sammanhang är ett relativt blygsamt belopp och finner det angeläget att man kan ge organisationerna ökat stöd. När det gäller åtgärder från statens sida så låt mig bara erinra om vad jag tidigare nämnt om statsbidrag till simundervisningslokaler. Jag finner det också angeläget att man behåller betygen i skolorna så att man där kan lämna uppgift om barnens simkunnighet. Det var mycket värdefullt att få in bestämmelsen härom. Det skedde första gången 1948. Dessutom bör man söka få ett större utrymme för simundervisning på skolschemat. Och när det gäller lärarhögskolorna är det ytterligt angeläget att lärarkandidaterna inte bara själva lär sig simma, utan helst bör de utbildas till att kunna medverka vid simundervisning. De skall ju ofta ha hand om friluftsdagar m.m., och då är det ju värdefullt med en gedigen simkunnighet. När det gäller våra värnpliktiga tycker jag det är oroande med uppgifter om att man inte längre har pengar till simundervisning vid vissa förband. Att de minskade försvarsanslagen skulle få sådana konsekvenser att man nu skulle ha bekymmer med simundervisningen, exempelvis vid Kalmar flygflottilj, finner jag djupt olyckligt. Simorganisationerna avser att göra en framställning om att vid 1975 års folkräkning få in en uppgift om simkunnigheten så att man får denna kartlagd. Vi vet tyvärr ingenting om det aktuella läget. Det var ju 1945 som man hade med en sådan uppgift vid folkräkningen. Låt mig nämna att statsrådet Mossberg 1948 tillsatte en utredning som kallade sig statens folkbadsutredning. Ordförande i den var en länskollega till mig, Lars Lindén, och en av ledamöterna i utredningen var vår nuvarande talman Henry Allard. Den utredningen framlade ett betänkande 1954. Den kom med många goda förslag. Tyvärr har få av dem realiserats. Fru talman! Jag skulle till slut vilja rikta en vädjan till statsrådet Bengtsson, vars intresse för de här frågorna jag tror mig känna. Mycket av vad som här anförts — jag vill upprepa det — rör ju egentligen inte hans departement, men man vill hoppas att han kan påverka sina regeringskolleger så att någonting nu verkligen kan hända på det här området. Jag utgår från att statsrådet Bengtsson liksom många andra finner att situationen alltjämt trots förbättringar är otillfredsställande. År 1962 begärde riksdagen förslag om statsbidrag till simundervisningslokaler. Jag hoppas att statsrådet vill medverka till att den beställningen äntligen effektueras. Vidare hoppas jag givetvis att statsrådet också vill medverka till en kartläggning av simkunnigheten i vårt land och till effektiva åtgärder för att förbättra denna och därmed minska drunkningsolyckornas antal. Innerst inne har jag den förhoppningen att statsrådet Bengtsson ville ta initiativet till en ny folkbadsutredning. Det är dock 25 år sedan den förra tillsattes. Det behövs en kartläggning av den nuvarande situationen och av de åtgärder som bör vidtas på detta område, som jag — jag upprepar det — anser vara försummat av statsmakterna.
Herr talman! Det är alldeles klart att jag delar herr Hjorths och herr Schötts uppfattning att statistiken är sorglig, eftersom de drunkningsolyckor som inträffat i stort sett är onödiga. Men jag är ändå optimist, eftersom jag räknar med att det intresse kommunerna har visat för denna fråga har ökat. Sedan vi fått större kommuner har dessutom deras ekonomiska och praktiska möjligheter att anordna simundervisning antingen i utomhusbad på sommaren eller i simbassänger på vintern ökat. Jag vill fästa uppmärksamheten på att kommunerna kan få statsbidrag till bassänger, och den möjligheten utnyttjas också i storkommunerna. I dessa bassänger kan självfallet även skoleleverna få simundervisning. Det är ju inte alldeles nödvändigt att man har simbassänger i skolorna, om kommunen på annat sätt har ordnat med bassänger av tillfredsställande kvalitet. Jag tycker också att det är helt rimligt att räkna med att organisationerna skall göra en insats på detta område. Herr Schött säger att deras bidrag är otillräckligt, men jag vill framhålla att de har fått det bidrag som Riksidrottsförbundet har förordat under de år som ifrågavarande bestämmelser har gällt. Dessa organisationer har också gjort ett stort och fint arbete. Vi behöver inte heller skämmas i detta avseende, eftersom vi i vårt land enligt Simfrämjandets egen bedömning är världsmästare i fråga om simkunnighet. Jag tror också att det för varje år blir allt färre bland skoleleverna som inte kan simma. Enligt den senaste uppgift jag har beträffande Stockholms stad var 1970—1971 86 procent av eleverna i Stockholmsskolornas årskurser 5—9 simkunniga. Att simkunnigheten ökar i vårt land är alltså ovedersägligt. Men det gäller inte bara att kunna simma utan också att, som man säger i Fablernas värld, simma lugnt. Herr Hjorth lämnade intressanta uppgifter, som klart visar att det tyvärr inte är så att de tragiska drunkningsolyckorna nämnvärt kan bringas ned i antal genom att hela svenska folket blir simkunnigt. Den stora majoriteten av drunkningsolyckor inträffar när människor är ute i sina båtar t.ex. på fisketurer. Det är den dominerande typen av drunkningsolyckor. Det gäller alltså fall där vederbörande är långt ute på havet men underlåter att använda flytväst och annan sådan utrustning. Simkunnigheten hjälper inte stort när man har kanske 5 000—6 000 meter att simma i kallt vatten. Vidare visar det sig att många av drunkningsolyckorna äger rum på grund av dumdristighet genom alkoholpåverkan. Då kan simkunnigheten kanske t.o.m. vara en olägenhet. Om den förolyckade inte hade kunnat simma, hade han kanske inte gett sig ut i vattnet. Jag menar med detta kanske något drastiska yttrande att det är gott och väl att vi lär alla att simma — och det vare målet för vår strävan — men att det finns mycket annat vi måste göra. Jag kan meddela herr Hjorth att fritidsbåtutredningen har till uppgift att gå igenom en rad av de säkerhetsanordningar som måste tillgripas för att undvika att den ökade nöjesbåttrafiken leder till ett större antal drunkningsolyckor. Man kan kanske tänka sig att ålägga förare att ta något slags körkort eller att på annat sätt se till att denne är behörig att framföra sin båt. Man kan således införa en rad olika säkerhetsföreskrifter för att försöka bringa ned drunkningsolyckorna. Man måste alltså öka simundervisningen, så att alla blir simkunniga, men man måste också vidta en rad andra åtgärder för att komma till rätta med det här. Vi har, hoppas jag, samma uppfattning om målet för denna strävan — allt, både simundervisningen och de anordningar vi gör för våra båtar, skall medverka till att allt färre människor skall råka ut för dessa tragiska olyckor.

Herr talman! Det är en viktig fråga som har aktualiserats av herr Hjorth, och jag ber att få instämma i vad han och övriga talare har sagt om simkunnighetens betydelse. Jag vill erinra om en motion, där jag tillsammans med en annan ledamot försökte slå ett slag för någon form av stödundervisning åt de elever som inte kunnat lära sig att simma.

Simkunnighetsprov skall anordnas på varje stadium av grundskolan.

Sanningen torde väl vara den, herr jordbruksminister, att undervisningen icke är obligatorisk. I många kommuner är den med nödvändighet förlagd till sommarlovet, och det innebär att många elever över huvud taget inte deltar och att andra slutar efter en kurs, då de inte når samma fina och snabba resultat som sina kamrater, ofta på grund av sämre förutsättningar. Vad jag vill påstå är att de elever som inte lärt sig simma när de kommit upp på högstadiet knappast heller någonsin lär sig att göra det. Detta finns det erfarenhetsmässigt belägg för. Jag har gått upp i debatten för att påpeka detta, och jag skulle vilja vädja till jordbruksministern att han tar upp frågan med sin kollega utbildningsministern så att vi för det första får hyfsa ekvationen med de många olika påståendena och för det andra kan få alla barn att lära sig simma. Om vi når grundskolans mål tror jag att vi i alla fall kommer en bit på vägen mot en bättre statistik och en bit på vägen i kampen mot drunkningsdöden.
Herr talman! Statsrådets ursprungliga svar var inte så positivt som man hade önskat. Herr Hjorth hade frågat om statsrådet avsåg att med anledning av sommarens många drunkningsolyckor vidta särskilda åtgärder för att förbättra simkunnigheten. Statsrådet gav inte något jakande svar på den frågan, utan det var egentligen ett nej. Men det allvarliga är att det kompletterande svar som statsrådet gav var — det vågar jag säga — närmast oroande. Statsrådet gav nämligen där en alldeles för ljus bild av situationen. Statsrådet nämnde att i vissa skolor i Stockholm en mycket stor andel av eleverna — 86 procent — är simkunniga. Ja, det är en ganska hygglig siffra, men här i Stockholm är väl möjligheterna för barnen speciellt goda, och det dröjer länge innan vi får fram en sådan siffra för hela landet. Målsättningen bör dock vara att så nära 100 procent av befolkningen som möjligt kan simma. En annan allvarlig sak är att man kunde tolka statsrådets svar som om det inte vore något anmärkningsvärt att vad riksdagen beslutade 1962 beträffande simundervisningslokaler — vilket är tillstyrkt av skolöverstyrelsen, idrottsutredningen och andra berörda instanser — inte har effektuerats. Jag tycker det är ett steg tillbaka! Redan 1962 sade man nämligen i statsutskottet: det kan inte vara möjligt att vi har en sådan lucka i bestämmelserna. Man vägrade nästan tro att det var på det här sättet. Jag tycker att det är ytterligt angeläget att den här luckan täpps till, och jag hade hoppats att statsrådet Bengtsson välvilligt skulle medverka till det. Statsrådets svar var relativt kort. Jag tillät mig att göra ett långt inlägg, men det gjorde jag därför att jag anser att den här frågan är utomordentligt viktig. Sedan vill jag rätta till en sak, nämligen det som sades om att vårt land skulle vara bäst i världen när det gäller simkunnighet. Vi kan glädja oss åt att vi har duktigt folk som simmar snabbt och bra och hoppar duktigt — vi erinras om det just i dessa dagar — men det är tyvärr en felaktig uppgift att vi skulle vara världsmästare i simkunnighet. Island är känt som världens mest simkunniga nation och ligger i särklass. Jag lämnade tidigare några statistiska uppgifter. Låt mig när det gäller simborgarkampanjen bara tala om att Island med en befolkning på 206 000 människor kommer att redovisa mer än 600 000 prov. Simkunnigheten på Island är avsevärt större än hos oss, men internationellt ligger vi eljest bra till, och det bör vi också göra. Jag skall inte bestrida att situationen är bättre nu än den varit tidigare, men ännu har vi långt till målet.
Herr talman! Jag tackar statsrådet för det han sade om fritidsbåtsutredningen när det gäller säkerhetsbestämmelserna. Jag tror att det finns all anledning att hoppas på att det kommer att vidtas åtgärder för att säkerheten till sjöss kan förbättras. I likhet med jordbruksministern tror jag också att i och med att det blir större kommuner förbättras också förutsättningarna att ordna en seriös simundervisning för skolbarnen och få till stånd större jämlikhet runt om i landet. Nu är tyvärr inte undervisningen i simning obligatorisk i skolan, vilket jag påpekade i mitt första anförande och vilket herr Petersson i Röstånga också har framhållit. Den är ett mål som vi strävar efter att uppnå, men det är omöjligt att ordna den överallt — på många platser finns det inte tillgång till vare sig bassänger eller närbelägna badsjöar. En rad åtgärder som griper in på olika områden måste alltså vidtas, och jag förstår mycket väl att jordbruksministern inte i ett interpellationssvar på en gång kan ange sådana. Men jag tror det är nödvändigt att vi försöker förbättra och effektivisera detta arbete, och jag hoppas att alla samverkande krafter hjälps åt så att vi kan uppnå målet att öka simkunnigheten och därmed i någon mån nedbringa antalet drunkningsolyckor, som så djupt har gripit oss alla.